Herr talman! Ordet folkrörelse har ju blivit något av ett honnörsord och har använts flitigt i den mer än ett år långa, intensiva folkrörelsedebatten. Jag vill påstå att det också rått en stor förbistring kring detta uttryck. Debatten drogs i gång då ett av våra politiska ungdomsförbund hade en kampanj i folkrörelsefrågan och tog upp frågan om vad vi skall ha våra folkrörelser till i framtiden. Förra sommaren sköt debatten extra fart, när dåvarande statsministern Palme höll ett uppmärksammat tal i Kalmar. Några dagar därefter var folkpartiledaren i Örebro och talade på samma tema. Ytterligare någon vecka senare höll dåvarande kommunministern Gustafsson ett tal i samma ämne. Efter detta förekom en mycket kraftig och intensiv debatt. Jag upplevde att den debatt som då fördes var mycket positiv eftersom debatten breddades. Den var snäv från början därför att man kanske tolkade det hela alltför mycket från egna utgångspunkter. Därför tror jag den var mycket nyttig för politikerna. Men det var också nyttigt för folkrörelserna själva att vara med om den här debatten. Vad är då en folkrörelse? Det finns de som påstår att all organisationsbildning är folkrörelse, och mot den uppfattningen invänder jag. Våra folkrörelser är väldigt olika, men lika på det sättet att de har fötts i opposition mot rådande förhållanden i samhället. De är lika i det avseendet att de bär på en vision om ett bättre samhälle, grundat på den idé som förenar och bär rörelsen. De är lika på det sättet att de är frivilliga, att de är landsomfattande och att de engagerar och aktiverar sina medlemmar. Att de har fötts i en opposition mot gängse konventioner och mot överheten kan vi finna om vi ser på våra traditionella folkrörelser. De fackliga startade kampen mot de oanständiga löneoch anställningsvillkor som rådde då. Kooperationen gick fram emot felaktig prissättning och brist på konsumtionsvaror. Frikyrkorörelsen växte fram som protest mot konventikelplakatet och förde fram krav på frihet att läsa och tolka Bibeln. Nykterhetsrörelsen var en aktion mot det ohämmade superiet och de sociala missförhållandena. Våra många folkbildningsorganisationer växte ju till stor del fram ur dessa grupper som jag har nämnt. En fråga som också ställdes ofta i debatten var: Vad skall vi ha våra folkrörelser till i framtiden? Jag tycker att vår kommunminister här i dag har gett ett bra svar, när han betonar kravet på frihet för våra folkrörelser, frihet att forma både sin arbetsmetodik och sina egna krav. Folkrörelsen är — och jag tror att den måste vara — något av en ständig proteströrelse. Därför ser jag det som något mycket främmande att man ibland i debatten har fört in sådana tankegångar som att folkrörelserna skulle bli en del av vår statsapparat. Det hindrar i och för sig inte förtroendefulla samtal mellan statsmakt, myndigheter, kommunorgan och folkrörelser — både på riksplan och på lokal nivå. Kommunministern säger i sitt svar att förhållandet mellan samhället och folkrörelserna i dag är öppet och präglas av ömsesidig förståelse, och så nämner han just vad jag framhöll här, nämligen nödvändigheten av folkrörelsernas framtida frihet. Jag tycker att den delen av svaret är mycket bra. Regeringens positiva syn på folkrörelserna understryks också senare i svaret. Jag skulle ändå vilja skjuta in ett litet moment, där jag tror att även det här svaret har sin begränsning. Kommunministern nämner hur vi skall bemöta våra nuvarande folkrörelser men diskuterar inte det som jag upplever vara huvudfrågan när vi har kommit så här långt, nämligen hur vi skall finna arbetsformer för de nya folkrörelser som redan existerar och som kan uppstå i framtiden. Min följdfråga blir, om jag får ställa en sådan: Är regeringen beredd att också överväga arbetsformer för nya folkrörelser som kan uppstå i framtiden? Jag tror att det är en viktig följdfråga som inte får tappas bort när vi diskuterar hur vi skall få ett riktigt och för våra folkrörelser och vårt samhälle positivt utbyte av de samtal och överläggningar som redan nu pågår inom kommundepartementet.

Herr talman! Kommunministern säger att det är en underlig debattteknik att ställa en fråga till honom och sedan angripa två andra partier. Jag har inte angripit två andra partier. Jag har frågat om kommunministern vill ta avstånd från den uppfattning som fyra andra regeringsledamöter så sent som för ett år sedan framförde i en motion till riksdagen. Jag har inte angripit partier. Det är klart att den som har intresse för folkrörelserna känner en viss oro över att fyra ledamöter som skrivit på en sådan motion nu handlägger viktiga folkrörelsefrågor i departementen. En av undertecknarna är Britt Mogård, som i sin egenskap av biträdande utbildningsminister har att handlägga alla ungdomsorganisationernas viktiga frågor. Det är väl ingen underlig debatteknik att vi ställer oss frågande till att fyra regeringsledamöter på ett halvår helt och hållet ändrat sin tidigare i en motion deklarerade uppfattning och intar en principiellt helt annan ståndpunkt. De ställer nu upp bakom den gamla regeringens folkrörelsepolitik, som de rest land och rike runt och kritiserat. Detsamma är förhållandet med vice statsministern Ahlmark, som i artiklar och föredrag ägnat sig åt att misstänkliggöra den gamla regeringens folkrörelsesatsning. Nu stiger han så att säga genom kommunministerns uttalande fram och redovisar en motsatt uppfattning. Därigenom säger han att den förutvarande regeringens folkrörelsepolitik är så bra att han nu helhjärtat vill ställa upp på den och förverkliga den. Är det verkligen underligt, kommunministern, när vi frågar oss om det finns en helhjärtad uppslutning kring detta — inte bara kring papperet utan i själ och hjärta? Har denna månad i kanslihuset uppenbarat för fyra moderater och vice statsministern att den förutvarande regeringens folkrörelsepolitik var så utomordentligt föredömlig att de nu alla kan ställa sig bakom den? Det är den enkla frågan. Beträffande oron från folkrörelsernas sida vill jag säga att min interpellation skrevs före sammanträdet mellan den nuvarande kommunministern och folkrörelsernas delegation. Varken de eller jag visste vid den tidpunkten vilken inställning som skulle redovisas av kommunministern.

Herr talman! Jag kan gärna instämma i vad kommunministern sade om att vi har haft en gemensam syn på dessa frågor. Jag hade heller inte något behov av att interpellera herr Antonsson om hans eller centerpartiets inställning till folkrörelserna. Men jag har känt ett starkt behov att fråga honom om den nya regeringens inställning. Jag tror att herr Antonsson kan utgå från att jag citerar rätt ur motionen. Skulle det vara något fel beror det på ett misstag.

Då är det inte orimligt om jag frågar: Det är väl säkert nu att de alla är överens om att den gamla regeringens folkrörelsepolitik var så fördelaktig? Är detta säkert så är det all right; det är bra att folk ändrar sig, och då har regeringsskiftet i alla fall varit till nytta på en punkt.

Herr talman! Herr Söderqvist har frågat mig om jag anser att den ökade aktiviteten och demokratiseringen på förbanden bör mötas med sådana åtgärder som redovisats i en rapport kallad Höstöversikt angående värnpliktskrav 76/77. Vidare har herr Söderqvist frågat vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av det inträffade. Det är naturligt och riktigt att utvecklingen i samhället mot ökat medinflytande osv. slår igenom även inom försvaret och bland de värnpliktiga. I vissa avseenden har försvarsmakten f.ö. varit föregångare. Så länge de värnpliktigas aktivitet inom detta område tjänar syftet att förbättra utbildningsförhållandena och arbetsmiljön och därigenom bidrar till ett bättre och effektivare försvar finns det därför enligt min mening all anledning att se positivt på detta. I våra gemensamma strävanden att förbättra de värnpliktigas situation får vi emellertid inte glömma värnpliktsutbildningens allvarliga bakgrund — att göra försvaret så berett för kriget att det verkar fredsbevarande. Vi måste alltså enligt min mening i samarbete mellan de olika personalkategorierna inom försvaret försöka förbättra de värnpliktigas situation och samtidigt skapa ett effektivare försvar. Flera av de åtgärder som redovisas i den nämnda rapporten främjar inte ett sådant samarbete. Författarnas sätt att uttrycka sig på en del ställen i rapporten speglar också en syn på de värnpliktiga och deras verksamhet som jag inte kan dela. Jag är sålunda allmänt kritisk mot rapporten men måste samtidigt konstatera — när jag nu har läst den i sin helhet — att en del förslag kan vara värda att överväga. Rapporten ger uttryck för författarnas uppfattningar. Jag kan naturligtvis inte — och vill inte — hindra någon från att uttala sin mening om förhållandena inom försvaret. Det gäller såväl för representanter för myndigheterna, de anställda och de värnpliktiga som för enskilda. Det är en annan sak att beslut om vilka åtgärder som skall vidtas fattas av myndigheter, regering och riksdag. Enligt min mening bör utredningar etc. som berör de värnpliktigas situation ledas av regeringen. Inom försvarsdepartementet följer vi därför med uppmärksamhet dessa frågor och överväger noga och i olika former vilka åtgärder som bör vidtas. Jag har inhämtat att överbefälhavarens uppdrag till rapportens författare upphör vid årsskiftet. Några särskilda åtgärder från min sida finner jag därför inte påkallade.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, vilket mot bakgrund av vad som står i Höstöversikt angående värnpliktskrav 76/77 är mycket magert. Jag noterar försvarsministerns kritiska synpunkter. En annan inställning är ju också politiskt omöjlig och skulle ha varit en sensation. Det som står i denna rapport på 19 sidor är nämligen så anmärkningsvärt och ger uttryck för sådana värderingar att ett avståndstagande är den enda rimliga reaktionen. Jag skall ta upp några punkter, som jag tycker att försvarsministern har gått förbi alltför lättvindigt. Det gäller för det första själva formen för detta arbete. Här har ÖB genom muntliga direktiv satt i gång en arbetsgrupp för att utreda viktiga sociala och ekonomiska problem inom försvaret. Arbetet startade 1974.

Ingen av dessa rapporter har diarieförts eller registrerats på något annat sätt. ÖB förnekade också först all kännedom om saken, men när bevisningen blev för stark, sade han att det var arbetspapper som han kastat i papperskorgen. Ett beklämmande uppträdande! Det kan också ifrågasättas om inte förfarandet strider mot offentlighetsprincipen, och jag vill gärna höra försvarsministerns uppfattning i denna fråga. Det gäller för det andra själva grundsynen i dokumentet, där också försvarsministern föreslås få spela en viss roll. Inställningen är att aktiviteter från soldaterna för att förbättra sina tjänstgöringsförhållanden skall motarbetas på alla plan. De värnpliktigas ”arbetsformer” skall kartläggas. För att förekomma aktioner bör det göras ”ett förhandsutspel” för att ”ta vind ur seglen”. Det är i detta sammanhang försvarsministern kommer in; jag återkommer till det. Vidare är det viktigt enligt rapporten att soldaterna inte får tillskriva sig ”seger i alla sammanhang”, utan ledningen bör se till att få ”sista ordet”. För att möjliggöra detta bör man ha ”incidentrapportering” och följa upp värnpliktsarbetet med någon form av ”krigsdagbok” på förbanden. Allt det här vittnar om en inställning till medansvar och medinflytande som är djupt odemokratisk. Personligen är jag inte förvånad, men jag trodde att vi 1976 skulle ha kommit fram till en annan syn på dessa frågor än vad som gällde på 1940 och 1950-talen. För det tredje vill jag ta upp det som jag anser vara det mest anmärkningsvärda i dokumentet, den politiskt-fackliga aspekten.

Den bestämmelsen fanns i det gamla tjänstgöringsreglementet. Jag vet inte hur det är nu, men det kanske försvarsministern vet. Jag skulle i så fall vara tacksam att få höra hur det ligger till. Om det fackliga arbetet sägs på s. 5 i rapporten att försvarsledningen saknar ”en politisk grundsyn för försvarets fackproblem utvecklingsmässigt ”. Detta är mycket intressant. Vilka andra kategorier avses? Är det de försvarsanställdas organisationer man menar? Vad säger i så fall befäl och civilanställda av olika slag? Vidare heter det: ”ÖB framlägger kravet om en politisk grundsyn för CFöD .” Den grundsynen bör sedan släppas lös av försvarsministern så snart som möjligt. Vad menas med detta? Nu kan man naturligtvis säga, och det har ÖB gjort och även försvarsministern i interpellationssvaret, att detta är författarnas synpunkter som de själva får stå för. Men det är en avsevärd skillnad på uppfattningar som framförs av enskilda personer och rekommendationer i ett beställningsarbete utfört av högre tjänstemän som i åratal har stått ÖB och försvarsledningen nära. Jag vill därför fråga försvarsministern vad han anser om de synpunkter på fackligt-politiskt arbete som framförs på s. 5 i rapporten. Jag tar inte upp den andra halvan av rapporten som handlar om sociala och psykologiska problem. Där finns motsvarande värderingar, som jag anser vara kränkande för våra unga män som gör sin värnplikt i försvaret. Den går i samma anda och samma stil som de citat jag här har föredragit. Som jag sade inledningsvis är rapporten ett mycket anmärkningsvärt aktstycke, och jag tycker inte att man kan vara nöjd med att överbefälhavaren, som försvarsministern säger i interpellationssvaret, har skilt dessa två tjänstemän från uppdraget, utan den här saken bör utredas ytterligare.

Herr talman! Herr Söderqvist menade att jag hade gått förbi vissa saker i rapporten alltför lättvindigt. Att jag inte tog upp de olika detaljerna beror helt enkelt på, som jag sagt i mitt interpellationssvar, att jag inte alls står bakom de tankegångar som finns redovisade i rapporten, även om jag samtidigt framhöll att det finns förslag i rapporten som är värda att beakta. Jag kan ge några exempel på det positiva i rapporten. Där finns ett förslag angående förenkling av de värnpliktigas resor som jag menar är värd att pröva, och jag menar också att det avsnitt i rapporten som gäller de sociala förmånerna för samboende också kan vara värt att pröva. I övrigt måste jag säga att detta aktstycke till sin huvudsakliga grundton är mig helt främmande. Därför finner jag ingen anledning att avge något närmare omdöme om detaljerna. Jag har konstaterat att detta uppdrag tydligen utdelats från ÖB efter samråd med den tidigare försvarsministern. I och med att jag har fått veta att uppdraget automatiskt upphör vid årsskiftet, finner jag ingen anledning vidta någon vidare åtgärd. Jag har också anfört att sådana här policyfrågor i fortsättningen skall ledas från regeringen. Jag anser att problem av den arten hela tiden skall behandlas på ett sådant sätt att man kan utkräva ett ansvar från en instans som har politiskt ansvar. Jag skall sedan svara på några av de detaljfrågor herr Söderqvist tog upp. Han påpekade att rapporten inte diarieförts och ifrågasatte om inte detta strider mot offentlighetsprincipen. Jag vill hävda att det rör sig om arbetspapper. I och med att utredarna haft detta uppdrag av ÖB måste man klassa rapporten som handlingar av den naturen, och då behöver den inte diarieföras. Jag kan väl därutöver säga att eftersom det råkar vara material av den kvalitet som fallet är, tycker jag inte att man behöver spilla fler ord på den saken. När det gäller den politiska verksamheten vid försvaret och liknande vet vi att sådan numera är tillåten. Förbandscheferna har att upplåta lokaler för sådan verksamhet, vilket jag för min del ser positivt på. Däremot vill jag bestämt hävda att det skall gå en gräns mellan tjänstetid och fritid; den politiska verksamheten skall inte förekomma under tjänstgöring. Jag har däremot ingenting att erinra mot att det försiggår politisk verksamhet på fritid. Jag kan inte finna några större motsättningar mellan mig och herr Söderqvist när det gäller de sakliga frågorna i interpellationen. En sådan samstämmighet över den politiska värdeskalan här i riksdagen tycker jag visar att man faktiskt inte behöver ta rapporten med så stort allvar.

Herr talman! Jag noterar ännu en gång att försvarsministern är kritisk mot rapporten och att detta är glädjande. Det vill jag gärna upprepa. Jag tycker dock fortfarande att försvarsministern något försöker kringgå problemet med försvarsledningens roll och skjuta över ansvaret alltför mycket på de två författarna personligen. Man kan visserligen säga att alla papper som upprättas är arbetspapper. Här har dock gjorts upp en rapport som beställts av överbefälhavaren. Den har utarbetats av arbetsgruppen, och ledamöterna har förmodligen inte arbetat gratis utan har fått ett arvode eller något sådant för jobbet. Det har skrivits missiv när de här papperen skickats in, och med den erfarenhet jag har av statligt förvaltningsarbete o. d. kan jag inte se annat än att detta skulle ha diarieförts. Det verkar på mig ganska egendomligt. Dessutom är ju ÖB:s uppträdande i frågan högst diskutabelt. Här har det varit fullständigt motsatta påståenden. Först säger ÖB: Det här känner jag inte till något om — något sådant arbete har inte förekommit, några sådana beställningar av undersökningar har inte lagts ut. När papperet sedan föreläggs vederbörande blir det en helomvändning, och då kommer det fram mer och mer av vad som verkligen har hänt. Detta tycker jag vittnar om att saken är litet sjuk och att man inte har velat ge det här offentlighetsprägel utan velat hålla det undan genom muntliga överenskommelser, genom s.k. handbrev m.m. När det gäller det politiska arbetet är det alldeles klart, som försvarsministern säger, att sådant får förekomma utanför kasernområdet. Jag kan också instämma i att det är skönt att vi kan vara ense om att man här kommit så långt som man har gjort. Men det skrämmer mig en aning att det fortfarande bland höga tjänstemän — låt vara att de pensionerats eller lämnat den direkt aktiva tjänsten — finns sådana uppfattningar som kommit till uttryck i denna rapport. Och det är inte det enda fallet, men vi kan hålla oss till det för dagen. Detta tycker jag man bör ha uppmärksamheten på. Det finns alltför mycket av gamla reaktionära surdegar i försvaret hos äldre officerare och andra, vilket är allvarligt och något som man bör hysa skepsis mot. Jag skulle gärna vilja att försvarsministern anförde någon synpunkt ytterligare på detta med registreringen. Det tycker jag i detta sammanhang är en av de allvarligaste punkterna, jämfört också med den tredje punkten om det fackliga arbetet.
Herr talman! När det gäller frågan om offentlighetsprägeln hos de här handlingarna, så har jag personligen gjort den bedömningen att detta var arbetsmaterial. Men jag vill påpeka att frågan f.n. är föremål för justitieombudsmannens utredning, och därför har jag i dag inte anledning att diskutera saken. JO kommer så småningom med ett utlåtande, och då blir det klarlagt huruvida frågan handlagts i den ordning som våra lagar och bestämmelser föreskriver eller inte. Jag vill bara för att få bort oklarheterna säga, att när herr Söderqvist talar om försvarsledningens märkliga roll så har uppdraget, enligt de handlingar jag fått ta del av, lämnats efter samråd med den tidigare försvarsministern. Jag har ingen anledning att på det här stadiet kommentera detta. Låt mig bara betona, för att icke någon skugga i onödan skall falla på en enskild tjänsteinnehavare i landet, att det har tidigare varit ett samråd. Jag är angelägen om att framhålla att fortsättningsvis kommer alla utredningar av den här karaktären att ledas direkt från departementet.
Herr talman! Det är glädjande att JO har uppmärksammat det här, som vi alla känt till genom meddelanden bl.a. i pressen. Vi motser med förväntan det utslag som där kan komma. Jag vidhåller fortfarande att ur min synpunkt och med den erfarenhet jag har är det icke ett riktigt förfarande. Speciellt då man från högre tjänstemäns sida — i detta fall ÖB — försökt sjabbla bort saken är det glädjande att höra försvarsministern säga att i fortsättningen kommer sådana här saker att handläggas av den politiska instansen. Det tycker jag är bra. Jag vill dock än en gång understryka det viktiga i att dessa saker verkligen hålls under uppsikt av den politiska ledningen, så att det inte blir fråga om sådana här hemliga eller halvhemliga överenskommelser, där det skickas brev mellan statstjänstemän utan att de följs upp eller registreras i den ordning som är fastslagen.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig om jag är beredd att verka för dels att fredsforskningens resurser byggs ut på längre sikt, dels att nuvarande tjänster även i fortsättningen knyts till fredsoch konfliktforskningen, dels att nuvarande innehavare får möjlighet att arbeta inom fredsoch konfliktforskningen i avvaktan på en mer permanent lösning.
Den samhällsvetenskapliga fredsoch konfliktforskningen är f. n. företrädd med en forskarassistenttjänst vid vart och ett av universiteten i Göteborg, Lund och Uppsala. Dessa tjänster utlöper emellertid vid årsskiftet 1977-1978. Fredsforskningen är en tvärvetenskap med ett mycket väsentligt forskningsområde. Den har i Sverige betydligt svagare stöd än i t.ex. Norge och Finland.
Frågan om fredsoch konfliktforskningens ställning vid universiteten har tidigare i år aktualiserats genom en skrivelse till regeringen från företrädare för verksamheten. Skrivelsen har remitterats. Remissbehandlingen är ännu inte avslutad. I avvaktan på regeringens slutliga ställningstagande till denna skrivelse vill jag dock anföra följande. Jag anser att fredsoch konfliktforskningen är angelägen.
Är utbildningsministern beredd att verka för dels att fredsforskningens resurser byggs upp på längre sikt, dels att nuvarande tjänster även i fortsättningen knyts till fredsoch konfliktforskning, dels att nuvarande innehavare får möjlighet att arbeta inom fredsoch konfliktforskningen i avvaktan på en mer permanent lösning?
I vilka former och i vilken takt en förstärkning av denna skall ske har jag av skäl som jag nyss har anfört ännu inte haft möjlighet att bedöma. Mot denna bakgrund är det rimligt att de nuvarande forskarassistenttjänsterna eller motsvarande löneresurs för annan tjänstetyp även i fortsättningen knyts till fredsforskningen. Det ankommer inte på regeringen att avgöra frågan om de nuvarande innehavarnas fortsatta verksamhet.
Med den kostnadsstruktur som statens vägverks färjor har betyder i de flesta fall antalet turer mycket litet för totalkostnaden. På en del färjleder med korta omloppstider och oregelbunden trafiktillströmning innebär kravet på tidtabellsreglering av färjtrafiken onödigt låg service för lokalbefolkningen.
Ett ställningstagande till frågan om en fortsatt verksamhet som forskare måste bygga på en bedömning av vederbörandes vetenskapliga meriter. Denna typ av problem bör därför enligt min uppfattning i första hand lösas lokalt vid resp. läroanstalt. Jag förutsätter slutligen att min bedömning av fredsoch konfliktforskningens betydelse delas av de berörda universiteten. Det bör därför finnas goda förutsättningar att få till stånd en positiv utveckling av denna.
Anser statsrådet att det är rimligt att färjor där en tidtabell ger en helt försumbar besparing men dålig service får gå på anrop?

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag bedömer som klart positivt. Det är utmärkt att utbildningsministern klart deklarerar att han anser att fredsoch konfliktforskningen är angelägen. Det finns många skäl för en samhällsvetenskaplig universitetsbaserad fredsoch konfliktforskning, t.ex. den internationella förväntan att Sverige har relevant kunskap när det gäller nedrustningsarbetet och beträffande relationerna mellan u-land och i-land, där vi kanske vill spela en ännu mera framträdande roll än tidigare. Den forskning som i och för sig redan sker inom SIPRI, FOA och Utrikespolitiska institutet är mycket viktig, men den är otillräcklig. Den samhällsvetenskapliga fredsoch konfliktforskningen är, kan man med skäl säga, i högre grad oberoende av olika intressen. Den tillhandahåller en problemanalys som delvis är annorlunda, och den skapar en forskningsmiljö i närmare anknytning till studenterna och fungerar därmed i högre grad spridande och opinionsbildande. Insikten om detta breder ju ut sig alltmer. Bl. a. har man i ett upprop i samband med den ekumeniska u-veckan antagit ett uttalande, där man kräver en ökad satsning på den här typen av fredsforskning. Det akuta problem som jag tog upp i min fråga gällde forskarassistenttjänsterna, där förordnandet löper ut vid nästa årsskifte. De remissvar som hittills har kommit in är till övervägande del mycket positiva. Bl. a. kräver samtliga de samhällsvetenskapliga fakulteterna att tjänsterna skall förändras eller t.o.m. kompletteras med docenturer. Mot den bakgrunden tycker jag att svaret är bra och vill framför allt understryka statsrådets uttalande att det är ”rimligt att de nuvarande forskarassistenttjänsterna eller motsvarande löneresurs för annan tjänstetyp även i fortsättningen knyts till fredsforskningen”. Jag noterar också med tillfredsställelse, och hoppas även att man gör det ute i de ansvariga myndigheterna, att statsrådet förutsätter att hans bedömning av fredsoch konfliktforskningens betydelse också delas av de berörda universiteten. Jag finner alltså att det akuta problemet, såvitt jag förstår, är löst och att det långsiktiga för fredsoch konfliktforskning av den här typen kommer att lösas.

Herr talman! Herr Gahrton har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att skapa ett jämnare och slagkraftigare regional-TV-nät som når landets samtliga delar. Utbudet via radio och TV hade ursprungligen en mycket stark Stockholmsförankring. Under det senaste decenniet har emellertid programverksamheten genomgått en kraftig regionalisering. Andelen regionalt producerade program i riksutbudet har ökat, och antalet regionala och lokala sändningar har också ökat. När riksdagen år 1966 tog ställning till rundradions fortsatta verksamhet angavs som en riktpunkt att på sikt en fjärdedel av programpro duktionen skulle ske regionalt. Denna ambitionsnivå höjdes sedan ytterligare genom ett uttalande år 1973, som angav målet till omkring en tredjedel. Den faktiska utvecklingen har också gått i den önskade riktningen. Enligt uppgift från Sveriges Radio beräknas den regionala andelen under förra budgetåret ha överstigit 30 96. Riksdagen har vidare beslutat att en omfattande lokalradioverksamhet skall startas fr.o.m. nästa år. När sändningarna startar kommer radions möjligheter att bevaka det lokala skeendet att avsevärt förbättras. Utöver dessa av riksdagen beslutade insatser har Sveriges Radio på eget initiativ startat en försöksverksamhet med regionala nyhetssändningar. Fyra av landets sju TV-regioner förmedlar sändningar, som omfattar ett tio minuters nyhetsprogram måndag-fredag under tio månader av året. Sveriges Radio har under tidigare år i sina anslagsframställningar begärt medel för att utvidga nyhetssändningarna till resterande tre TV-regioner. Regering och riksdag har inte beaktat sådana förslag vid medelstilldelningen, med hänvisning dels till annat kostnadskrävande reformarbete på rundradioområdet, dels till att radioutredningen skall behandla frågan. I årets anslagsframställning har Sveriges Radio inte tagit upp frågan om en vidare utbyggnad av regional-TV-nätet. Radioutredningen skall enligt planerna redovisa sina förslag i början av nästa år. Betänkandet går därefter ut på remiss. Avsikten är att betänkandet och remissyttrandena skall kunna utgöra grund för en proposition till riksdagen vid 1977/78 års riksmöte. Kontakter som jag haft med radioutredningen gör att jag räknar med att en utbyggnad av de regionala TV-sändningarna kommer att prioriteras högt bland de olika reformprojekt som utredningen diskuterar. Jag utgår från att denna uppskattade programverksamhet kommer att finnas kvar och utvecklas i en nära framtid, men jag kan självfallet inte nu föregripa de slutliga avvägningar som kommer att göras i propositionen.

Herr talman! Jag tackar för svaret och noterar med tillfredsställelse statsrådets klara uttalande att han räknar med att ”en utbyggnad av de regionala TV-sändningarna kommer att prioriteras högt bland de olika reformprojekt” som radioutredningen diskuterar. Jag uppfattar detta som ett klart ställningstagande för en ökad decentralisering av ett av de viktigaste massmedia, kanske det viktigaste och mest genomslagskraftiga, som existerar. Det är skönt att höra ett sådant uttalande i en tid då förslag om ökad decentralisering av TV verksamheten av en del kulturjournalister i Stockholmspressen föraktfullt viftas bort som förslag om inrättande av ”en bondkanal”. Jag vill härmed inte ha tagit ställning till om en utflyttning av en hel TV-kanalsredaktion från Stockholm är den lämpligaste spridningsåtgärden. Men kraftfulla åtgärder som minskar intrycket av att Sveriges Radio är detsamma som Stockholms Radio skulle motsvara förväntningarna hos en stor del av Sveriges folk. Därför är utbildningsministerns uttalande i svaret ett positivt steg i rätt riktning. Ändå måste jag fråga om det inte skulle vara möjligt att ta ett litet steg till. Jag bestrider inte i och för sig uppgifterna i interpellationssvaret om en utvidgning och ökning av den regionala programproduktionen, men enligt vad som framhålls från regionalt verksamt TV-folk har läget successivt försämrats. Rapport och Aktuellt har kommit att mer och mer samarbeta med av Stockholmsredaktionerna initierat och redigerat material.

Resultatet har blivit att nyhetsbedömningen alltmer centraliserats till Stockholm. Mot den bakgrunden är förseningen av regional-TV:ns utbyggnad beklaglig. Det är visserligen riktigt som statsrådet säger i sitt svar, att Sveriges Radio i årets anslagsframställning inte tagit upp frågan om regional TV:s utbyggnad. Men det sker i följande ordalag: ”I förra årets anslagsframställning framförde Sveriges Radio förslag om att verksamheten med regional-tv skulle bli rikstäckande. Detta önskemål har fortfarande stark aktualitet. Frågan är emellertid föremål för överväganden i radioutredningen liksom frågan om sändningstidsutvecklingen i radions och televisionens riksprogram. Sveriges Radio beklagar att förseningen av radioutredningens arbete leder till att genomförandet av dessa angelägna förslag fördröjs. För att inte föregripa radioutredningens arbete framlägger Sveriges Radio emellertid inget eget förslag i dessa frågor.” I sitt svar säger statsrådet att han räknar med en proposition någon gång under 1977/78 års riksmöte. Bland radiooch TV-folk har maj 1978 nämnts som tidpunkt för riksdagens ställningstagande. Mot den bakgrunden vill jag fråga: Ungefär när räknar statsrådet med att de tre TV-regioner som i dag helt saknar regional-TV kan få åtminstone en tiominuterssändning per dag?
Herr talman! Jag delar herr Gahrtons indignation över uttrycket ”bondkanal” som jag sett har använts i tidningsdebatten. Inte minst såsom stockholmare tycker jag att det är ett utslag av en föraktfullhet som faktiskt är ganska opassande. Det är möjligt att herr Gahrton har rätt i att nyhetsförmedlingen från Sveriges Radio har blivit något mera centraliserad och att man har utnyttjat distrikten mindre än tidigare, men det är i så fall ett uttryck för Sveriges Radios egen bedömning och avvägning. Vidare frågade herr Gahrton när en utbyggnad skulle kunna ske av nyhetsförmedlingen i de regioner som i dag inte har nyhetsprogram. Radioutredningen har till uppgift att diskutera Sveriges Radios organisation. Bl. a. får man räkna med att frågan om TV:s regionala indelning då kommer att tas upp. Det finns många förespråkare, inte minst för en ökad regionalisering, som anser att den nuvarande indelningen i sju regioner är otillfredsställande. Några förordar en indelning i nio regioner medan andra anser att det finns ett behov av elva. Mot den bakgrunden är det olämpligt att nu införa en mera omfattande regional-TV-verksamhet, som redan efter ett år kan komma att brytas upp i sina grundvalar. Men som jag framhöll i mitt svar utgår jag från att det kommer att bli en utbyggnad av denna programverksamhet. Jag kan dock inte för dagen ange någon tidpunkt när det kan ske. Det måste ju avvägas mot andra önskemål om Sveriges Radios verksamhet, som kommer att aktualiseras av radioutredningen och remissvaren.
Herr talman! Jag kan i och för sig förstå att det är besvärligt att ange en exakt tidpunkt i ett sådant här ärende. I princip tycks vi vara överens om att en decentralisering bör vidareutvecklas och att alla regioner i Sverige har rätt till samma grad av utbyggd regional-TV. Man kan också — något som man väl antagligen gör även inom departementet — lägga märke till att reformer som berör ett område inom radio-TV-verksamheten har indirekta effekter även på andra områden. Det hävdas t.ex. från regionalt radiooch TV-håll att distriktsstoffet som placeras i TV:s riksnyheter har blivit mindre, bl.a. av det skälet att distriktens TV-redaktioner har decimerats genom överförande av personal till lokalradion. Personaltillgången i landet, framför allt i de olika distrikten, är alltså så begränsad att man när man bygger ut ett område kanske omedvetet decimerar andra delar av den mycket viktiga regionala och lokala radiooch TV-verksamheten. Men jag noterar som sagt att vi i grunden är överens om att en regionalisering av radio-TV-verksamheten inte innebär att man degraderar radio-TV-verksamheten till någon sorts bondkanal, utan att det tvärtom är något grundläggande viktigt för en politik som syftar till närdemokrati på detta område också.
Herr talman! De problem som herr Gahrton nu aktualiserar om fördelningen av resurser mellan regional-TV och lokalradio har Sveriges Radio tagit upp i sin anslagsframställning. Frågan är just nu föremål för bearbetning i det pågående budgetarbetet i utbildningsdepartementet.

Herr talman! Fröken Hjelmström har frågat bostadsministern vilka konkreta åtgärder hon ämnar vidta för att en ordentlig satsning på kollektivhus snarast skall komma till stånd. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Jag vill till att börja med instämma med interpellanten i synen på kollektivhusets inbyggda positiva möjligheter. De skulle kunna bidra till jämställdheten mellan kvinnor och män och till en god uppväxtmiljö för barnen. Kollektivhusen ger också goda förutsättningar för gemenskap. Detta är argument som talar för kollektivhuset som boendeform. Därtill kommer att det finns stora grupper av människor, som är direkt beroende av service och omvårdnad för att kunna leva ett liv i öppna boendeformer. Jag tänker på många äldre människor och på människor med fysiska, psykiska och sociala handikapp. För en del av dem kan kollektivhuset vara ett bra boendealternativ. Som interpellanten själv säger är idén om kollektivhus ingalunda ny i vårt land. Den har återkommit flera gånger alltsedan den lanserades på 1930-talet. Trots detta har den inte utvecklats i den utsträckning och på det sätt som många kanske hade väntat sig och hoppats på. I stället byggs i dag på flera håll en form av servicehus, där man integrerar bostäder med social, kulturell och kommersiell service för ett större område. Därigenom tillgodoses servicebehovet till större delen, men möjligheterna till kontakt och gemenskap mellan dem som bor i huset tas inte till vara. I kommunal regi byggs servicehus för vissa grupper, framför allt för pensionärer och handikappade. Andra servicebehov tillgodoses i form av gruppbostäder, bl.a. inackorderingshem, integrerade i vanliga bostadsområden för personer som är föremål för rehabiliterande insatser eller av andra skäl är i behov av personlig omvårdnad och service. Ansvaret för bostadsförsörjningen och samhällsservicen delas mellan staten och kommunerna. Staten anger ramarna för kommunens verksamhet i lagstiftningen och genom att anvisa finansieringsmöjligheter och lämna lån och bidrag. Kommunerna har ansvaret för den konkreta planeringen och för bostadsförsörjningens och samhällsservicens omfattning och fördelning inom kommunens olika delar. I kommunens ansvar ingår att hålla sig väl informerad om de önskemål och behov beträffande boendeform som invånarna har. Nu gällande lagar och förordningar ger samma möjligheter för kollektivhus som för andra flerfamiljshus. Eftersom kollektivhusen är sällsynta är det naturligt att någon praxis t.ex. på hyreslagstiftningens område inte har kunnat utvecklas, vilket givetvis kan skapa svårigheter i de enskilda fallen. Inom bostadsfinansieringens ram behandlas kollektivhusen som bostäder och kan alltså få lån till den låga garanterade ränta som gäller för bostäder. Den tillämpas på såväl lägenheterna som på vissa kollektiva utrymmen till bostäderna, t.ex. matsal, kök, reception för förmedling av varor och tjänster samt gemensamma fritidsutrymmen, inkl. förbindelsegångar, som på grund av husens särskilda karaktär brutits ut ur lägenheterna. De instrument som staten förfogar över lägger alltså inga hinder i vägen för att bygga och förvalta kollektivhus. Om det är så att kollektivhusen svarar mot ett önskemål hos en större grupp människor, är det enligt min mening främst en kommunal uppgift att tillgodose det. Avslutningsvis vill jag informera om att bostadsstyrelsen f. n. arbetar med en informationsskrift om kollektivhus. Den skall rikta sig till kommuner men också till bostadsföretag, projektörer och hyresgäster och innehålla förslag till lokalprogram och redogörelse för de regler som gäller för belåning av sådana hus. Bostadsstyrelsens arbete sker inom ramen för det uppdrag som styrelsen har att stimulera utvecklingsprojekt på serviceområdet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker det är glädjande att statsrådet delar min syn på kollektivhusens fördelar i åtminstone två avseenden. Det gäller främst kollektiva boendeformers möjligheter att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och möjligheterna att ge barnen en bättre uppväxtmiljö. Men inte bara för dessa grupper utan även för alla enpersonshushåll och för de stora grupper som är direkt beroende av service och omvårdnad —- exempelvis de äldre — är kollektivhusen positiva. Nu satsar man ofta på mycket segregerade boendemiljöer, i synnerhet för de äldre. Kollektiva boendeformer ger också möjlighet att utveckla gemenskap och solidaritet på ett helt annat sätt än nuvarande boendemiljöer i form av småhusgetton eller flerfamiljsområden utan service kan göra. Ytterligare ett skäl för kollektivhus, som jag tog upp i min interpellation men som inte statsrådet nämner, är det enorma slöseri med resurser nuvarande bostadspolitik innebär, vilket verkligen borde vara något för den nya regeringen att ta fasta på. Se vad ett kollektivhus tar i anspråk av samhällets energiresurser och jämför detta med byggandet av vidsträckta småhusområden! Och det gäller självfallet inte bara anläggningskostnaderna utan i än högre grad driftkostnaderna. Jämför vad ett kollektivt boende skulle kunna innebära för förvalt ningskostnaderna, som är en av de snabbt stigande posterna i vad det gäller boendet i dag och som utgör en av de anledningar som åberopas för ökat villabyggande och en övergång till privata bostadsrätter! Kollektiva boendeformer skulle kunna bryta denna utveckling som i första hand gynnar höginkomsttagarna och inte flertalet hyresgäster. För kollektivhusen vore former av privata bostadsrättsföreningar förödande. Möjligheter måste i stället skapas för att ge alla hyresgäster ett direkt inflytande över sin boendemiljö. Jag tycker också att det är positivt att statsrådet Friggebo gör en klar åtskillnad mellan olika former av servicecentra, som dykt upp under senare år, och kollektivhus. De förra är i första hand kommersiellt inriktade och medger inte att man utvecklar den gemenskap som kollektivhusen är en förutsättning för. I dessa två avseenden är alltså statsrådet och jag i stort sett ense. Men när man skall gå från ord till handling, gå från att uttrycka en allmänt positiv inställning till att försöka få något förverkligat, kommer vi uppenbarligen till en avgörande skillnad i vår uppfattning. För mig inskränker sig inte politik till att vilja, utan det innebär också att man handlar — i det här fallet genom att stödja kollektivhustanken i olika former. Jag tycker att den förment neutrala inställning statsrådet intar när hon förklarar att ”de instrument som staten förfogar över lägger alltså inga hinder i vägen för att bygga och förvalta kollektivhus” också innebär en handling. Samhället måste lika väl som på andra områden styra utvecklingen också på bostadsområdet. Vad vi har i dag är ett slags låtsad neutralitet från samhällets sida som i själva verket döljer en omfattande subventionering av den mest resurskrävande av alla bostadstyper, nämligen enfamiljshuset. Att så många — främst barnfamiljer — prioriterar boende i småhus är inte så konstigt mot bakgrund av den intensiva propaganda som förs för den boendeformen. En stor del av boendekostnaderna får dras av på skatten. Villaägarna betalar en mindre andel av de verkliga kostnaderna för vatten och avlopp, vägar och kollektivtrafik än de som bor i hyreshus, och miljön är säkrare ur trafikolycksfallssynpunkt. Men den ensidiga satsning på småhus som pågår i dag innebär förödande konsekvenser för en region som helhet, eftersom den prioriterar en familjetyp och därmed utestänger majoriteten av befolkningen. Hemarbetet konserveras och jämställdheten försvåras. Samhället måste i stället bygga och förändra för ökad gemenskap mellan människorna. Olika kollektiva boendeformer och kollektiv service måste säkras i såväl saneringsområden som nyare områden. Ändrade förvaltningsformer — och då menar jag inte privata bostadsrätter, som regeringen tycks se som enda alternativ — måste prövas som ger hyresgästerna ett avgörande inflytande över sin boendemiljö. Just i samband med saneringen i storstadsområdena har man alla möjligheter att söka nya vägar till förmån för kollektiva boendeformer. Och det är inte enbart den kommunala angelägenhet som statsrådet försöker hävda. Det finns en mängd åtgärder man kan vidta också från regeringens sida. Jag skall här ta upp bara några — det är vad jag skulle vilja kalla minimikrav. Reglerna för kollektivhus är i dag oklara i vad gäller såväl finansiering som hyreslagstiftning. Jag förutsätter att vad som sägs i interpellationssvaret om att lån utgår till matsal, kök, reception osv. också innefattar restaurang i kollektivhus, liksom att vad som sägs om husens särskilda karaktär inte får tolkas som att denna skall innebära att lägenheternas ytor i vissa fall måste minskas. I andra boendeformer ges möjligheter till lån för inredning och utrustning i gemensamhetsutrymmen. Detta borde gälla också för kollektivhusen. Som ett konkret uttryck för sin positiva inställning skulle man också kunna genom särskilt gynnsamma låneformer uppmuntra till kollektivhusbyggande. Det har skett tidigare, exempelvis i samband med saneringar under en övergångsperiod. Bostadsstyrelsen skulle kunna få ett anslag på t.ex. 100 miljoner för experiment med kollektiva boendeformer. Hyreslagstiftningen kan förbättras på olika sätt. Besittningsskyddet bör gälla också gemensamhetslokaler, och fastighetsägare skall inte ha rätt att motsätta sig att gemensamhetsutrymmena används till andra än ursprungligen avsedda ändamål. Hyresgästerna i sin tur skall kunna motsätta sig att fastighetsägaren gör förändringar — något i stil med vad som gäller vid saneringar i dag. Ett annat krav, som framfördes i debatten i Kulturhuset, är en Lex Olle Engkvist — en lag som skulle innebära att en fastighetsägare som avkollektiviserar mot hyresgästernas vilja skall fråntas rätten att förvalta bostäder. De här förslagen är inte särskilt långtgående, utan sådana att också statsrådet Friggebo borde kunna verka för dem, om hon menade allvar med den positiva inställning till kollektivhus som hon redovisade i svaret. Personligen skulle jag vilja gå mycket längre. Just kollektivhusen — eller, rättare sagt, avkollektiviseringen av de kvarvarande kollektivhusen —- visar på det orimliga i att anonyma kapitalförvaltare med lönsamhetskrav som enda intresse skall få styra människors tillvaro. Bostäderna skall vara en social rättighet och inte en handelsvara. Rätten till en bra bostad måste jämställas med rätten till undervisning eller sjukvård, och man måste ge boendet ett socialt innehåll. Enda vägen att nå detta är att alla privata flerfamiljshus överförs i samhällets ägo och att hyresgästerna får ett avgörande inflytande över sitt boende. Nu har vi från vänsterpartiet kommunisterna fört fram dessa krav i andra sammanhang, och jag skall inte längre uppehålla mig vid dem här. Men eftersom interpellationssvaret inte ger några konkreta besked, vill jag avslutningsvis ställa några följdfrågor till statsrådet: Är statsrådet beredd att medverka till en Lex Olle Engkvist? Kan statsrådet tänka sig ett anslag till bostadsstyrelsen för experiment med kollektiva boendeformer? Kommer lånemöjligheterna att förbättras för kollektivhusen? Kommer hyreslagstiftningen att förbättras för att ge hyresgästerna ett bättre skydd mot fastighetsägarna i de avseenden som jag här tog upp?
Herr talman! Jag trodde att avsikten här var att vi skulle debattera kollektivhusboendet. Men fröken Hjelmström tycks vilja få det till en allmän bostadspolitisk debatt. Jag kommer inte att ge mig in på en sådan utan skall hålla mig till kollektivhusen. I mitt svar har jag redovisat att det i de medel som står till statens förfogande inte finns några direkta hinder för att kommunerna, som här har ansvaret, skall kunna tillfredsställa de behov som kommuninvånarna kan ha när det gäller kollektivhus. Kommunerna har alltså här bollen när det gäller att se på om det finns behov av kollektivhus, om det finns människor som vill bo där, och då också avgöra huruvida man skall fullfölja detta genom att bygga kollektivhus. Fröken Hjelmströms anförande kunde tydas så att hon menade att man genom en styrning från samhällets sida nästan skulle tvinga folk att bo i kollektivhus — att det var det som man i framtiden skulle bygga. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att vi skall ha valfrihet genom att samhället inte har styrande regler till den ena eller andra boendeformen eller upplåtelseformen. Sedan tar fröken Hjelmström upp några konkreta förslag, såsom Lex Olle Engkvist. Låt mig säga att vi i det här landet inte brukar stifta lagar för enskilda fastigheter och enskilda individer. När det gäller experiment med kollektiva boendeformer vill jag säga att vi mycket länge har haft debatt i dessa frågor och att vi har haft många utredningar. Vad som nu krävs är handling från kommunernas sida i fråga om att bygga kollektivhus, om det är så att kommuninvånarna vill ha dem. Jag tror inte att man behöver ha så särskilt mycket mer experiment. Beträffande hyreslagstiftningen har jag sagt att det faktum att vi har så få kollektivhus har gjort att vi saknar praxis i dessa frågor. Det kan finnas anledning att se över detta i samband med de utredningar som pågår. Det kan vara rimligt att hyresrättsutredningen också tittar på detta. I fråga om lånemöjligheterna har jag konstaterat att det finns lånemöjligheter, och de diskriminerar inte kollektivhusen. Man har också lånemöjligheter till exempelvis barndaghem, inbyggda i kollektivhusen. Det gör att det inte finns någon anledning att nu ändra eller förbättra dessa möjligheter.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att jag inte fick något konkret svar på någon av de frågor jag ställde till statsrådet Friggebo. Statsrådet upprepar det som sägs i interpellationssvaret och vad jag tog upp i mitt svar på det, nämligen att det inte finns några direkta hinder mot att bygga kollektivhus och att man inte diskriminerar kollektivhus. Men det är inte det jag har frågat om — jag har frågat om man inte skall uppmuntra till kollektivhusbyggande. Det är uppenbarligen inte statsrådet Friggebo beredd att göra, trots att folkpartiet i olika avseenden talat sig så varmt för just jämställdheten mellan män och kvinnor. Sedan säger statsrådet att hon inte är beredd att medverka till någon styrning. Men det är vad jag kallar en låtsad neutralitet, för vad är det vi har i dag på boendeområdet? Jo, det är en styrning mot småhus och villabyggande genom de skattelättnader som kommer dem till del som bor i den bostadstypen och genom de andra punkter jag pekade på — att man inte betalar i samma utsträckning som hyresgäster för kollektivtrafik och liknande. Statsrådet tog sedan upp valfriheten. Men det finns ingen valfrihet för kommuninvånarna i dag! Man vet ingenting om efterfrågesituationen i fråga om kollektivhus. Man vet att det finns ett stort intresse, men det finns inga köer att ställa sig i för att flytta in i kollektivhus, bl.a. beroende på att det inte finns några kollektivhus längre sedan man avkollektiviserat de två återstående levande kollektivhusen, i Marieberg och Hässelby. Sedan tjatades det ånyo om att det är kommunernas sak att bygga kollektivhus. Jag anser inte att det är bara kommunernas sak. Jag pekade på en mängd åtgärder som man kunde vidta från regeringens sida för att underlätta kollektivhusbyggande. Det är inget ovanligt i vår bostadspolitik att man på olika sätt har uppmuntrat till vad man tycker vore en politiskt riktig linje i boendefrågorna. Den enda fråga som statsrådet något berörde var om hon var beredd att medverka till en Lex Olle Engkvist. Statsrådet Friggebo sade, om jag uppfattade det hela rätt, att det inte gällde att stifta lagar om enskilda personer. Det har jag inte heller frågat om — jag förklarade vad en Lex Olle Engkvist skulle innebära. Efter att ha varit med vid kulturhusdebatten borde ju också statsrådet ha förstått vad en sådan lag skulle innebära, nämligen att man skulle frånta den fastighetsägare som avkollektiviserar ett hus mot hyresgästernas vilja rätten att förvalta bostäder. Det gällde alltså inte en enskild person utan en principfråga. I övrigt får jag väl upprepa de frågor jag ställde i min första replik på interpellationssvaret och som statsrådet tyvärr inte svarade på.
Herr talman! I ett samhälle där vi försöker decentralisera så mycket som möjligt tycker jag att det är rimligt att kommunerna skall ha kvar den rätt till ett stort avgörande inflytande på bostadspolitiken som de nu har. Därför skall inte regeringen lägga sig i och tala om för kommunerna vad de skall göra. Däremot tycker jag att i den mån som det finns behov av kollektivhus — kommunerna har skyldighet att undersöka det — bör de behoven naturligtvis tillfredsställas. Då ger man också valfrihet. Fröken Hjelmström är inne på att man skall ha ett totalt samhällsägande. Låt mig säga att det kravet säkerställer inte alls att det blir några kollektivhus. Vi har i dag en väldigt stor bostadsmassa som är samhällsägd, och där har sannerligen inte några kollektivhus byggts under lång tid. När det gäller extra stimulanser, t.ex. vid sanering, är det riktigt att sådana har utgått, men det har varit i fall vid ombyggnad där långivning tidigare har varit diskriminerande. Där har man lyft upp villkoren till samma nivå som när det gäller nybyggnad. Då har man sagt att det kan vara rimligt att ge stimulans under ett övergångsskede.
Herr talman! Jag är inte ute efter att ta ifrån kommunerna deras ansvar. Jag är ute efter att regeringen skall uppmuntra kommunerna att bygga kollektivhus. Det är någonting helt annat. Statsrådet vet också hur många kollektivhus som har byggts under den långa period som den här saken har diskuterats. För kommuninvånarna innebär det att det inte finns något enda levande kollektivhus i Sverige i dag. Borde inte det stämma till eftertanke?

Herr talman! Herr Lindkvist har frågat bostadsministern vilka slag av åtgärder som övervägs inom regeringen i syfte att inte endast motverka utan slutligen stoppa spekulation på bostadsmarknaden.

Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som skall besvara interpellationerna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Enligt regeringsförklaringen skall byggande och förvaltning av bostäder ske i former som motverkar spekulation och stimulerar en kostnadspressande konkurrens. Det är framför allt två olika former av spekulation i bostäder som har uppmärksammats under senare tid. Det gäller dels osund handel med fastigheter, dels de fastigheter som är så misskötta att hyresgästerna ibland tvingas bo i rena slumlägenheter. Den organiserade svarta handeln med hyreslägenheter bör också beröras i detta sammanhang. När det gäller handeln med fastigheter har både herr Lindkvist och herr Claeson pekat på den nya lagen om förvärv av hyresfastighet, den s.k. Lex Backström. Jag skall därför också något uppehålla mig vid den lagen. Den avser att förebygga spekulation i hyresfastigheter och hindra personer som är olämpliga att förvalta sådana fastigheter från att förvärva dem. Lagen innebär bl.a. att förvärv av hyresfastighet beror på tillstånd av hyresnämnd. När lagförslaget förelades riksdagen var avsikten att lagen skulle gälla hela landet. Vid behandling i civilutskottet fann utskottsmajoriteten, till vilken även hörde herr Lindkvist, att lagens huvudsyfte skulle kunna tillgodoses även om lagens tillämpningsområde i den här delen begränsades till de tre storstadsområdena och där till de kommuner som har en mer markerad innerstadskaraktär. Att lagen inte gavs en vidare regional tillämpning sammanhänger med de olägenheter som den för med sig för den helt acceptabla och normala omsättningen på fastighetsmarknaden. Enligt min mening bör lagen vara tillämplig endast i de orter där behovet av en förhandsprövning väger så tungt att dessa olägenheter får godtas. Lagen trädde i kraft för mindre än ett år sedan. Om det framdeles visar sig att det finns behov av en utvidgning av lagens tillämplighet till viss eller vissa kommuner kommer jag att ta upp frågan om ändring i lagen. När det gäller lagens tillämpning utgår jag från att den i de enskilda fallen tillämpas av hyresnämnderna och bostadsdomstolen i överensstämmelse med de av riksdagen godtagna riktlinjerna. Både för tillämpningen av Lex Backström och för kontrollen i övrigt av fastighetshandeln är det viktigt att lagfartsplikten efterlevs. Riksrevisionsverket har i en rapport till domstolsverket konstaterat att antalet förseningar med lagfartsansökan är stort. Med anledning därav övervägs frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande i en projektgrupp som arbetar med inskrivningsfrågor inom domstolsverket. I övrigt anser jag, som civilutskottets majoritet också anförde vid behandlingen av Lex Backström, att på sikt huvudlinjen i åtgärderna mot spekulation i hyresfastigheter bör vara att göra denna verksamhet mindre lockande från de privatekonomiska synpunkter som leder köpare och säljare. När det gäller den svarta handeln med hyreslägenheter har hyresrättsutredningen lagt fram förslag om bl.a. straffskärpning. Förslaget får prövas av regeringen sedan remissbehandlingen har avslutats. Jag vill emellertid understryka att ett bekämpande av den svarta handeln med lägenheter i första hand kräver insatser från polisens sida och att sådana i stor utsträckning förutsätter att de som har drabbats av handeln gör polisanmälningar. Antalet anmälningar i Stockholm har ökat under det första halvåret i år. Särskilt goda möjligheter har polisen att utreda brott då anmälningar kommer in från flera hyresgäster i en och samma fastighet. Här torde särskilt stödet från en hyresgästorganisation vara av värde för att förmå den enskilde att avslöja olagliga överlåtelser. För att motverka missförhållanden vid förvaltning av bostadsfastigheter står redan flera instrument till kommunernas och hyresgästorganisationernas förfogande. Jag vill särskilt peka på hälsovårdsstadgan, lagen om tvångsförvaltning av bostadsfastighet, bostadssaneringslagen och den bestämmelse i expropriationslagen som ger rätt till expropriation för att försätta eller hålla fastighet i tillfredsställande skick, när grov vanvård föreligger eller kan befaras uppkomma. Erfarenheterna har visat att tvångsförvaltningslagen behöver förbättras. Bostadsförvaltningsutredningen har lagt fram ett förslag till ny bostadsförvaltningslag som skall ersätta tvångsförvaltningslagen. Förslaget går i flera avseenden längre än gällande rätt. Bl. a. skulle de ekonomiska förutsättningarna för tvångsförvaltning förbättras. Remissbehandlingen av förslagen är nu i det närmaste avslutad och regeringen kommer därefter att ta ställning till dem. Det är också viktigt att hyresgästerna själva ges möjlighet att ingripa mot missförhållanden när det gäller bostadsförvaltningen. Som jag sade i ett svar till fru Lantz på en fråga för en månad sedan är det statsmakternas uppgift att undanröja de hinder som kan finnas för den fortsatta utvecklingen mot en fördjupad boendedemokrati. Mot bakgrund av förslag av dels boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna, dels hyresrättsutredningen samt remissyttranden över dessa kommer regeringen att överväga vilka åtgärder som behövs för att stärka inflytandet för den som hyr sin bostad. Men det finns också andra vägar för att öka de enskilda människornas inflytande över sitt boende. Jag vill peka på att regeringen som framgår av regeringsförklaringen är positiv till att hyresgäster i bostadsrättsföreningens form övertar de hus de bor i.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Friggebo för svaret på min interpellation. Den redogörelse som har lämnats är i allt väsentligt en beskrivning av de åtgärder som initierats av den socialdemokratiska regeringen. I och för sig är detta ett bra mått på ambitionsgraden och viljeinriktningen när det gäller den nuvarande regeringens syn på spekulationen i fastigheter. Det var ju detta jag efterlyste i interpellationen. Något nytt innehåller svaret inte i övrigt. Det har ju på senare tid ändå inträffat en del händelser som skulle kunnat få regeringen att frångå rollen som observatör. Med andra ord: Om man vill något konkret står möjligheten att genomföra det öppen. I svaret hänvisas till regeringsförklaringen: ”Byggande och förvaltande av bostäder skall ske i former som motverkar spekulation och stimulerar en kostnadspressande konkurrens.” Det är således på denna förklaring som nya åtgärder skall bygga. Vidare hänvisas det bl.a. till lagen om förvärv av hyresfastighet, som riksdagen antog i december 1975. Jag har ingen svårighet att instämma i den beskrivning av civilutskottets behandling av förslaget till denna lag som framkommer i interpellationssvaret. Lagens syfte var att förebygga spekulation i hyresfastigheter och utestänga personer som är olämpliga att förvalta och förvärva sådana fastigheter.

Det vet vi genom inträffade händelser i Helsingborg men också på andra håll i landet. Spekulationen i fastigheter drivs — så länge det kan vara en lukrativ affär — yrkesmässigt eller rättare sagt systematiskt. Lagen ger nu inga möjligheter att stoppa fastighetsspekulanter som dyker upp i Nacka, Lidingö, Nynäshamn, Södertälje, Huddinge eller andra kommuner i Stockholms närhet. Lagen begränsades ju till landets tre storstadsområden, för Stockholms del inkl. Sundbyberg och Solna. Från vårt håll uttalade vi vid tidpunkten för lagens ikraftträdande att utvecklingen skulle följas med största uppmärksamhet. Statsrådet Friggebo gör ingen glad genom att sitta i bostadsdepartementet och invänta framtiden när det gäller denna lag. Ta kontakt med de större kommunerna i landet, som redan har haft känningar av fastighetsspekulation och ta initiativ till en utvidgning av lagen innan nya hyresgäster råkar illa ut! Det skojeri som förekommer vid köp och försäljning av fastigheter i exempelvis Stockholm har jag lärt mig åtskilligt om på senare tid. I massmedia har man påpassligt och med skicklig journalistik följt en rad affärer som varit rent spekulativa. I Öppen kanal har man under oktober månad haft flera programinslag, och Hyresgästföreningen i Stockholm har avdelat betydande resurser för att avslöja skojarna. När man ges tillfälle att granska tillgängliga handlingar och ser vilka förödande verkningar dessa skumma affärer i fastighetsbranschen fått för hyresgästerna blir man förfärad. Den osunda fastighetshandeln har ett mönster som man snabbt lär sig känna igen. Det är nästan alltid samma personer som figurerar. Hyresgästerna vet i åtskilliga fall inte vem eller vilka som för tillfället äger fastigheterna där de bor och till vem hyran skall inbetalas. Det är ett skojeri utan like. Det har hänt —- och det är dokumenterat så långt det nu går att dokumentera — att hyresgästerna i vissa fastigheter i Stockholm tre dagar i rad fått inbetalningskort med krav på hyran från tre olika s.k. fastighetsägare. I Stockholm torde det röra sig om tusentalet hyresgäster som farit illa av denna verksamhet. Man kan säga att det i alla fall rör sig om ett begränsat antal fastigheter och att det är riktigt att den nya lagen på sikt skall ge effekt. Men för enskilda hyresgäster är det ett stort problem. Och för samhället är det ett nederlag om enskilda personer — i vissa avseenden till synes helt ostörda av ingripanden från myndigheterna — skall få söka sig nya kommuner där spekulationen i fastigheter inte är lagligt beivrad på samma sätt som i storstadsområdena. Ju förr re geringen intresserar sig för en utvidgning av lagen, desto bättre för hyresgästerna. Det är den enkla sanningen i denna fråga. Åter till interpellationssvaret. I detta sägs: ”Riksrevisionsverket har i en rapport till domstolsverket konstaterat att antalet förseningar med lagfartsansökan är stort. Med anledning därav övervägs frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande i en projektgrupp som arbetar med indrivningsfrågor inom domstolsverket.” Jag fäste mig speciellt vid det lilla näpna uttrycket ”övervägas frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande”. Jag reagerar starkt mot detta slappa ordval. Vi vet att det fuskas med ansökan om lagfart — som ju skall ske inom tre månader från köpet. Det vet varenda seriös mäklare, säljare eller köpare i det här landet. Det vet också fastighetsskojarna i branschen — men de vet också att någon egentlig kontroll inte finns. Därför kan de förlänga hanteringen av sina fastighetsinnehav och under tiden hinna tillgodogöra sig andra fördelar av köpet. Att inte söka lagfart — det hör ju till skojeriets finesser. Jag vet inte någon myndighet som har beivrat detta. Hur är det möjligt att sådant kan få fortgå utan påföljd? Det är genom lagfarten samhället har sin viktigaste kontrollstation för att veta vem eller vilka som förvärvar fastighet. Det måste'skapas ett samband mellan banker och övervakande myndighet, så att långivning till fastighetsköp automatiskt meddelas till den myndighet som utfärdar lagfarten. Jag anser dessutom att lagfartshandlingen på en fastighet skall finnas tillgänglig för kontroll av myndighet liksom att det skall ske en primär informationsplikt av hyresgästerna vid fastighetsköp. Ett statsråd med ansvar för området kan inte göra en bättre insats än att driva på i denna del av hanteringen, så att lagfartshandlingarna blir registrerade i enlighet med gällande bestämmelser. Herr talman! Jag skall slutligen beröra en sak som har förbigåtts i interpellationssvaret — till min förvåning, vill jag dessutom tillägga. Det sägs ingenting om några initiativ för att få kartlagt finansieringen av de husköp som har en rent spekulativ karaktär. Även om vi nu kan stävja den osunda fastighetshandeln i storstadsområden kommer den att breda ut sig till andra platser om regeringen inte påverkar skeendet. Vilken roll spelar banker och andra kreditinstitut i dessa sammanhang? Pengar måste ju tas fram allteftersom fastigheterna belastas med nya inteckningar. Låt mig som källa för mina informationer använda ett program i Öppen kanal, som sändes den 13 oktober i år. Då hade programledningen ett inspelat samtal med generaldirektören i bankinspektionen, Sten Wahlberg. Om bankernas roll i finansieringen av vissa spekulativa fastighetsköp i Stockholm upplyser Sten Wahlberg att bankinspektionen tagit upp frågan med bankerna. Man har då varit överens om att motverka fas tighetsspekulationen genom att inte ge några krediter i sådana fall. Det har likväl förekommit — både av kända banker i Stockholm och av provinsiella banker som försökt etablera sig i Stockholm. Enligt Sten Wahlberg har bankerna svårt att värja sig för krediter av detta slag. Han tillfrågades då av programledningen om påståendet att bankerna har särskilda avdelningar eller tjänstemän som förmedlar grå lån, dvs. lån från rika personer till fastighetshajarna, alltså lån som inte ingår i bankens ordinarie verksamhet.

Man är överens om att bankerna inte skall delta i skumma affärer. De skall inte ge krediter som är mindre önskvärda från bankens synpunkt. Så långt är allt gott och väl. Det är bestyrkt att bankerna har spelat en förmedlande roll när det gäller kapital till hus som köpts i spekulativt syfte och av personer som är lätta att identifiera som fastighetsskojare. Var man än sätter in sina försök att få ytterligare upplysningar om bankernas roll stöter man på banksekretessen. Jag vet inte i vilken utsträckning samhällets representanter i bankstyrelserna har intresserat sig för detta problem, men det bör ingå som en naturlig uppgift. Det är i samhällets intresse bankerna skall fungera, inte enbart i bankernas eget intresse. För en tid sedan gjordes det en uppvaktning i bostadsdepartementet. Det var företrädare för 51 hyresgäster i en fastighet på Söder i Stockholm som var bekymrade för sina bostäder. Ägaren till denna fastighet — väl känd, för att inte säga ordentligt ökänd — hade nu kört loppet färdigt. Det gick inte att få ut mer vinning av fastigheten. Denna var nu inlämnad till länsstyrelsen för exekutiv försäljning. Hyresgästernas ombud ville diskutera den framtida förvaltningen av sin boendefastighet. Uppvaktningen hade med sig ett väl genomarbetat material, bl.a. en förteckning över lån och inteckningar i den aktuella fastigheten. Och vad finner vi där?

Jag förmodar att denna placering har skett via en bank eller dess notariatavdelning, men det är ändå uppseendeväckande att man på fackligt håll inte reagerar mot en sådan kraftig överränta. Jag har nämnt ett exempel på bankernas och långivares del i den spekulation som förekommit på fastighetsmarknaden i Stockholm. Utan det ta finansieringsstöd hade fastighetshajarna inte haft stora chanser. Och om myndigheterna hade skött sin uppgift att bevaka lagfarterna hade chanserna att lura hyresgästerna varit ytterst små. Många har ett stort medansvar för vad som skett. Jag efterlyste ambitionsgrad och viljeinriktning från den nuvarande regeringens sida. Vill man göra någonting på detta område så finns det stora möjligheter.

Herr talman! Jag tackar för svaret från statsrådet Friggebo. Som framgår av interpellationen och delvis även av svaret har spekulationsintressena på bostadsmarknaden blivit ett allt större problem. Det framstår därför också som allt nödvändigare att stoppa spekulationen. Målsättningen för staten och kommunerna måste vara att beröva spekulationsintressena på bostadsmarknaden allt inflytande, vilket också är nödvändigt för att få en social bostadspolitik inte bara i ord utan även i handling. Fastighetsspekulanter och privat fastighetsägande över huvud taget har alltför stort spelrum på marknaden. Kommunisterna har sedan många år ställt förslag och hos regeringen krävt lagändringar t.ex. så att alla affärer med hyresfastigheter skulle ske via förköpslagen och att reella prövningsmöjligheter av försäljningspriser skulle införas. Vi anser för vår del att alla bostadslägenheter bör undandras vinstintressen och spekulation och har därför också föreslagit att alla hyreshus skall överföras i samhällets ägo. Det är ett krav som är och kommer att vara aktuellt till dess att det genomförs. Fastighetsskojet i Stockholm har genom hyresgästföreningens och massmedias avslöjanden kommit att särskilt uppmärksammas, och problemet med spekulanter och profitörer är säkerligen mest utbrett där, men klart är att det alltmer breder ut sig även till andra delar av vårt land. Enligt de undersökningar som ett par storstadstidningar har gjort såldes inte mindre än 900 hyreshus i Stockholm under fjolåret, till ett sammanlagt belopp av omkring 1 500 milj.kr. I många fall rörde det sig om rena spekulationseller luftaffärer som skärper utplundringen av hyresgästerna. Hyreshajarna-fastighetsskojarna använder olika metoder för att trissa upp priserna på hyresfastigheter med miljonbelopp. Ofta handlar det om svarta pengar från illegala valutatransaktioner, narkotika, spel och bordellverksamhet, som förs in på den lukrativa fastighetsmarknaden och förvandlar narkotikahajar och spelkungar till respektabla fastighetsmil jonärer. Affärsbankernas välvilliga medverkan underlättar skojerierna. I de tre storstadsområdena finns vissa möjligheter att stoppa särskilt tvivelaktiga fastighetsköp med hjälp av Lex Backström. Som också har framgått av hyresgästföreningarnas verksamhet för att sanera fastighetsmarknaden och av olika pressuppgifter har emellertid vissa fastighetshajar flyttat över en del av sin verksamhet till nya jaktmarker utanför lagens tillämpningsområde. Statsrådet Friggebo talar i sitt interpellationssvar om vad hon kallar osund handel med fastigheter och gör i anslutning härtill vissa kommentarer gällande lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. som Lex Backströms officiella namn är. Av svaret framgår att statsrådet nu inte är beredd att föreslå någon förändring i linje med vad exempelvis hyresgäströrelsen har krävt, nämligen att Lex Backström i princip skall gälla hela landet. Det är viktigt att sådan ändring görs nu innan skadeverkningarna av fastighetshajarnas verksamhet blir ännu värre. I detta sammanhang vill jag även fråga statsrådet om hon är beredd att medverka till en förändring av lagens utformning så att hyresgästerna ges lagstadgad rätt att bli remissinstans i förvärvsärenden. Nu avgörs frågan om sådan eventuell remissrätt genom kommunala beslut. Det borde vara självklart att de som direkt berörs och som bäst känner till olika fastighetsägares sätt att sköta sina hus alltid skall höras vid prövning av fastighetsköp. Det förekommer, som jag redan varit inne på, en ganska omfattande handel och spekulation med hyresfastigheter även utanför Stockholm och övriga storstadsområden. Vänsterpartiet kommunisterna varnade för detta då lagändringarna för att motverka sådan spekulation behandlades här i riksdagen för ungefär ett år sedan och föreslog i likhet med vad regeringen i sin proposition föreslagit att tillämpningen av lagen om förvärv av hyresfastighet skulle gälla hela landet. I interpellationssvaret pekas på de olägenheter det kan föra med sig för den acceptabla och normala verksamheten. Jag tror inte att dessa olägenheter kan vara så stora att de kan sägas medföra större nackdelar än de fördelar en utvidgning av tillämpningen skulle föra med sig. Klart är att det skulle vara ett betydande avbräck och innebära olägenheter för fastighetshajarna men också betydande fördelar och ökad trygghetskänsla för dem som får betala fiolerna, hyresgästerna. Det vore värt besväret om det så bara vore ett fåtal s.k. osunda fastighetsaffärer som därmed kunde stoppas. Vi har från vpk:s sida ingen övertro på Lex Backström eller den övriga lagstiftning som finns på detta område. Lagstiftningen är otillräcklig och måste skärpas. Det behövs förändringar och förstärkningar bl.a. då det gäller expropriationslagstiftningen, så att möjligheterna ökas att ta över hyresfastigheter från spekulanter och ägare som missköter sina hus och hyresgäster. Sådant övertagande måste då också kunna ske till belopp som inte ger utrymme för några överpriser. Vi ser emellertid inte själva ägandet eller förvaltandet av fastigheterna som avgörande orsaker till de höga hyrorna och den hyresutplundring som pågår. Här behövs, som vi från vpk:s sida i olika sammanhang framhållit, också andra åtgärder som riktar sig mot det privata bank-, byggoch fastighetskapitalet för att få en spekulationsfri bostadsmarknad. När det i svaret på interpellationerna erinras om vad riksdagen tidigare uttalat om huvudlinjen på sikt mot spekulation i hyresfastigheter inställer sig nästan automatiskt frågorna: På hur lång sikt? Hur många affärer ytterligare skall drabba landets hyresgäster innan några krafttag tas?

Med anledning av uttalandena om vikten av att den s.k. lagfartsplikten efterlevs vill jag framhålla att jag delar uppfattningen om detta. Statsrådet säger att frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande övervägs. Ett bra sätt att underlätta kontrollen och möjligheten att kartlägga hyreshajarnas och spekulanternas verksamhet vore, som bl.a. Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm föreslagit, att genomföra lagstiftningsåtgärder som tvingar fram information till inskrivningsmyndigheterna direkt i anslutning till köpet. Kan statsrådet för sin del tänka sig sådana åtgärder? Den svarta handeln med hyreslägenheter har tidigare i olika sammanhang uppmärksammats av vpk och tagits upp här i riksdagen. Denna handel, alltså köp och försäljning av vanliga lägenheter, är en illegal handel som pågått mer eller mindre öppet under ca 30 års tid. Mängder av anmälningar till myndigheterna har skett under årens lopp, bara ett mindre antal har blivit föremål för ordentlig utredning och följts upp med åtal. Det stora flertalet anmälningar har över huvud taget inte blivit föremål för någon åtgärd från myndigheternas sida, enligt uppgift därför att polisen inte har haft resurser att närmare granska denna verksamhet. De åtgärder som måste vidtas skall i första hand riktas mot dem som förmedlar lägenhetsöverlåtelser eller på annat sätt direkt sysslar med svartabörshandeln. I första hand skall man naturligtvis klämma åt sådana fastighetsdirektörer, fastighetsmäklare, byggmästare, fastighetsägare, hyresförmedlare eller andra som ägnar sig åt denna verksamhet, vilken titel eller fasad de än döljer sig bakom. Man måste göra allt man kan för att få slut på den handel med bostäder som har pågått under många år men som under senare år alltmer ändrat karaktär och blivit en marknad för allt smartare och hänsynslösare gangstrar och spekulanter i människors bostadsbehov. Jag är medveten om svårigheterna att få stopp på denna verksamhet och tror att det effektivaste medlet är det som vpk många gånger har föreslagit, nämligen en obligatorisk kommunal bostadsförmedling dit alla nya och ledigblivna bostadslägenheter skall lämnas för att sedan förmedlas till de personer som bäst behöver dem. Jag tror alltså inte att hyresrättsutredningens förslag kommer att lösa problemen, om förslagen nu över huvud taget kommer att bli regeringsförslag. Statsrådet Friggebo räknar i sitt svar upp olika instrument, som står till kommunernas och hyresgästorganisationernas förfogande för att motverka missförhållanden vid förvaltning av bostadsfastigheter. Gemensamt för dessa instrument är att de är alltför trubbiga, alltför dåliga för att man effektivt skall kunna motverka och komma till rätta med den spekulation som förekommer på hela bostadsmarknaden. Erfarenheterna har visat att inte bara tvångsförvaltningslagen behöver förbättras, vilket statsrådet framhåller. Grundläggande, avgörande förbättringar och förändringar behövs på hela bostadsmarknaden för att göra bostaden till en social rättighet. I interpellationssvaret berörs slutligen hyresgästinflytandet och hyresgästernas egna möjligheter att ingripa mot missförhållanden. Vi har tidigare från vpk framhållit, men jag vill gärna upprepa det i detta sammanhang, att de bostadspolitiska övervägandena måste utgå från ett klart ställningstagande mot tanken att bostadsägande och bostadsuthyrning skall vara ett vinstrikt näringsfång bland andra på en kapitalistisk marknad. Hyresgästernas intressen måste tillgodoses på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Flerfamiljshusen skall enligt vår mening ägas av kommuner och allmännyttiga bostadsföretag eller, efter upplåtelse med samhällets medverkan, av kooperativa bostadsrättsföreningar med kommunal insyn och utan kontakt med privata byggintressen. Den bästa lösningen är, som vi i olika sammanhang framhållit, en kombination av kommunalt ägande och kooperativ förvaltning, om man inom överskådlig tid vill skapa ett reellt hyresgästinflytande beträffande både de problem vi i dag diskuterar och övriga problem som sammanhänger med boendet.

Herr talman! Det finns ingen tveksamhet om regeringens viljeinriktning när det gäller att komma åt osund spekulation. Medlen kan man naturligtvis, som alltid i en demokrati, resonera om. Men herr Lindkvist skall inte vänta sig att den nya regeringen på nolltid skall städa undan alla negativa företeelser i vårt samhälle som fanns när den gamla regeringen avgick. Vi som hyllar principen om mångfald inom näringslivet vill inte förbehålla samhället äganderätten till företag och därmed inte heller till bostäder. De dödgrävare som förstör för det stora flertalet ambitiösa och dugliga fastighetsägare och som inte behandlar hyresgäster på ett jämbördigt sätt har inget stöd att vänta från statsmakterna. Bevakningen av fastighetshajar som köper och säljer fastigheter med svarta pengar som de vill tvätta vita är en fråga för skattekontroll och polis. Där är det väsentliga att få effektivitet i tillämpningen av redan existerande lagar. Det gäller också i den mån fastighetshajarnas verksamhet har anknytning till annan brottslig verksamhet. Vad sedan beträffar Lex Backström nämner herr Lindkvist att det skulle förekomma att man flyttat ut verksamhet som utgör brott mot den till bl.a. Helsingborg, men verksamheten skulle förekomma också på andra håll i landet. Jag har ägnat en ganska stor del av min tid till att lyssna på folk ute i landet. Jag har också varit i kontakt med representanter för hyresgästerna. Justitiedepartementet har varit i kontakt med kommuner. Vi har inte fått tillräckliga bevis för att den här verksamheten verkligen har flyttat ut i landet i någon stor omfattning. Den enda kom mun som nämns är Helsingborgs kommun. Herr Lindkvist säger att lagen inte omfattar Nacka, Huddinge, Nynäshamn och Lidingö och att man där — när det dyker upp sådana här fall — inte kan tillämpa lagen. Men vi har alltså inte några konkreta fall! Lagen har varit i kraft under ganska kort tid. Vi följer marknaden, och i den mån det visar sig att verksamheten har flyttat ut skall vi ta initiativ. Herr Claeson tog upp frågan om lagstiftad rätt för hyresgästerna att lämna ärenden på remiss till hyresnämnderna när det gäller tillämpningen av Lex Backström. Den frågan var uppe när lagen behandlades i civilutskottet och riksdagen, och förslaget avslogs då. Vad jag vet har hyresgästerna nästan regelmässigt möjlighet att lämna in synpunkter — och gör det också — till hyresnämnderna när det gäller tillämpningen av Lex Backström. Sedan tog herr Claeson upp skriverier i några kvällstidningar beträffande försäljning av fastigheter. Det faktum att det förekommer fastighetsförsäljningar tycker inte jag är något osunt, och antalet fastighetsförsäljningar som sådant är heller inget bevis på osund spekulation. I varje fall några av artiklarna i fråga handlade bara om antalet fastighetsförsäljningar, men man kunde inte lämna uppgift om köpesumma i förhållande till försäljningssumma. Jag är medveten om att det förekommer problem i det här sammanhanget och vi skall vidta kraftåtgärder. Men man kan heller inte överdriva och ta upp det blotta faktum att det säljs fastigheter som något osunt. Sedan vill herr Lindkvist litet förlöjliga en formulering beträffande lagfarten, där det sägs att man överväger frågan om åtgärder mot försumliga lagfartssökande. Det har sin bakgrund bl.a. i att det stora flertalet försumliga lagfartssökande är helt vanliga hederliga medborgare som köper sig ett småhus och glömmer att söka lagfart. Därför är det inte så enkelt att över hela linjen sätta in kraftåtgärder. Men självfallet skall denna fråga övervägas, och det är förmodligen ett bra sätt att åtminstone få en kartläggning av denna verksamhet.
Herr talman! Jag har noterat statsrådet Friggebos uppgift att regeringen haft kontakter med kommuner ute i landet och att man ännu inte har några säkra tecken på att det skulle förekomma spekulation i fastigheter. Jag har talat med en rad riksdagsmän, som är mycket politiskt verksamma också på sina hemorter, och de har en annan uppfattning. Jag har tagit mycket starkt intryck av det framträdande som fastighetsdirektören i Helsingborg, Per Tornée, gjorde i Öppen kanal den 7 oktober detta år. Han sade klart ut att vad som nu sker i Helsingborg är att de kända — eller låt mig rättare benämna dem ökända - namnen på Stockholms bostadsmarknad nu börjar att framträda i Helsingborg. Där har man vidtagit en rad åtgärder för att motarbeta denna form av verksamhet. Regeringens ledamöter skulle kanske vinna på att låta de kommuner som vill söka sig till förvärvslagen få den möjligheten. Låt kommunerna själva avgöra om de anser att den lagen kan användas i deras egen kommun! Jag tror att kommunen skulle vinna på ett sådant tillmötesgående när det gäller att stoppa fortsatt fastighetsspekulation. Jag blev vidare självfallet mycket besviken på statsrådet Friggebo, som när jag tar upp en rad åtgärder som har anknytning till spekulation på fastighetsmarknaden hänvisar till att det är en fråga för skattemyndigheter och polis. Det visste jag förut — det var faktiskt ingen nyhet. Vad jag däremot inte visste var att statsrådet Friggebo nöjer sig med att konstatera att det var en bevakningsfråga. Jag trodde att det skulle ligga i regeringens intresse att på detta sätt ta ett initiativ för att komma till rätta med problem, som i Stockholmsområdet avsevärt har underlättat spekulationen i fastigheter. Jag tror att regeringen bör fundera en gång till innan den låter denna fråga gå sig ur händerna. Det är naturligtvis riktigt att jag inte begär att regeringen på nolltid skall, som statsrådet Friggebo uttryckte det, städa upp efter den gamla regeringen. För att gå rakt på sak vill jag säga att jag har ytterst små förväntningar på den borgerliga regeringen. Men faktum är att jag hade vissa förväntningar på regeringen i just denna fråga. Det var därför jag lämnade fältet öppet vad gäller vilken ambitionsgrad och viljeinriktning som kunde komma till uttryck i ett interpellationssvar, som skulle lämnas här i riksdagen. Jag hade föreställt mig att vi skulle kunna resonera utanför de partipolitiska linjerna om mina försök att ge bidrag till en lösning. Detta är en fråga där vi skulle ha kunnat mötas i direkta åtgärder, oavsett i vilket parti vi är inskrivna och verksamma. Vad jag nu konstaterar är att regeringen bevakar frågan och överväger åtgärder. Det är med förlov sagt, herr talman, ett ytterst svagt interpellationssvar i en så viktig fråga som den vi nu diskuterar.
Herr talman! Jag skall be att få börja med att instämma i det som herr Lindkvist allra sist sade beträffande hans värdering av innehållet i det interpellationssvar som statsrådet Friggebo har gett. Jag är helt överens med herr Lindkvist på den punkten.

Det gäller följande orter: Eskilstuna, Uppsala, Helsingborg, Norrköping, Halmstad och Örebro och dessutom min egen hemkommun Södertälje. Där har jag med egna ögon kunna konstatera och kontrollera i de handlingar som finns tillgängliga på tingsrätten, att det nyligen har förekommit sådana här affärer. Det har också föranlett kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, kommunalrådet Mattsson, att häromdagen i en intervju i ortens tidning framhålla att en lagändring på det här området behövs, och han framför som sin mening att Lex Backström borde gälla över hela landet. Han uttrycker också sin oro över de spekulationer som har förekommit i Södertälje. Även om jag inte kan dokumentera det på samma sätt som jag haft möjlighet till då det gäller Södertälje, håller jag för troligt att sådana affärer har förekommit på de orter jag räknade upp. Bara det förhållandet att de spekulanter och hyreshajar som här i Stockholm har gjort sig ökända och i viss mån omöjliga då det gäller fastighetsaffärer nu har utvidgat sin verksamhet till de här områdena borde föranleda att lagens tillämpningsområde utvidgas till att avse flera orter. Det är möjligt att det kan räcka med exempelvis de 20 största orterna i landet för att något så när effektivt förebygga de här riskerna som utan tvivel föreligger. Jag uppfattade inte att statsrådet Friggebo hade något svar på den fråga jag ställde om hon kunde tänka sig en laglig remissrätt, dvs. hon hänvisade till vad som är vanligt men svarade inte på om hon för sin del är överens med mig om att hyresgästerna också borde ha en laglig remissrätt. Jag noterar ändå med tacksamhet när statsrådet Friggebo i sitt senaste inlägg säger att kraftåtgärder skall vidtas. Jag upplever detta som det positiva i den här interpellationsdebatten. Jag hoppas att det också skall bli så att man vidtar kraftåtgärder. Jag har emellertid, med utgångspunkt i de borgerliga partiernas bostadsoch hyrespolitik under de senaste åren, inte särskilt stora förhoppningar.
Herr talman! Vi har debatterat Lex Backström, och det har talats om en utvidgning till olika kommuner. Detta är också en fråga om hur lagen visat sig fungera i de kommuner den gäller. Den har alltså varit i kraft knappt ett år, och någon ordentlig utvärdering av vilka möjligheter den ger att komma åt det här fenomenet tror jag inte går att göra ännu. Kommuner och hyresgäster är självfallet välkomna att tala om för regeringen när de märker att fastighetsspekulationer börjar sprida sig ut i landet. Vi skall ta emot dem, och deras iakttagelser skall också ingå i de överväganden jag sagt vi skall göra beträffande utvidgningen av lagens tillämpningsområde. Hyresgästföreningarna lämnar regelmässigt remisser i de här ärendena, och därför tycker jag inte att det i och för sig finns någon anledning att utvidga detta förfarande med en lagfäst rätt. Självfallet finns ett starkt intresse från regeringens sida att beivra olika brott i skattehänseende och med annan anknytning till de här fastighetsaffärerna. Herr Lindkvist blev litet missnöjd, men jag har noterat herr Lindkvists intresse för de här frågorna och hoppas att vi med ge mensamma krafter skall hitta formerna för att med bevarande av mångfalden komma åt fastighetshajarna. Jag skall gärna medge att den gamla regeringen lämnade efter sig vissa utredningar som även lagt fram förslag väl värda att överväga och som kan hjälpa till att sanera den här marknaden. Men låt mig säga att den gamla regeringen hade 44 år på sig. Jag har — när det gäller de här frågorna —- haft ansvaret i 11 dagar.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 1976/77:6 behandlar ett antal borgerliga motioner som har det gemensamt att man önskar att frågan om Bromma som flygplats skall utredas ytterligare. En av motionerna säger i klartext att Bromma skall bibehållas i avvaktan på möjligheterna att dit förlägga linjetrafik och allmänflyg med tystgående flygplan. Utskottet säger, efter att kortfattat ha refererat händelseutvecklingen från 1972, att motionerna ej bör föranleda någon riksdagens särskilda åtgärd, med hänsyn till att regeringen tillkallat en särskild utredare med uppgift att utreda förutsättningarna för att i någon form bibehålla Bromma flygplats. Utskottet finner att det nu finns tid att avvakta en sådan utredning, eftersom såväl luftfartsverket som Linjeflyg under oktober månad i år meddelat att en överföring av Linjeflygs verksamhet från Bromma till Arlanda inte kan ske enligt den tidsplan som den socialdemokratiska regeringen angivit, alltså den 1 juli 1977. Nu aktuella tidsplaner är för luftfartsverket tidigast den 1 juli 1978. Linjeflyg säger nu att man inte kan klara en utflyttning förrän tidigast vid utgången av 1978. Den utredning som nu påbörjas skall, enligt direktiven, bl.a. bedöma trafik och flygplansmaterielutvecklingen och möjligheterna till bullerdämpande åtgärder på Bromma. Den skall överväga miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt flygverksamhet där. Utredningen skall också se efter vad det behövs för investeringar för att fortsätta på Bromma. Dessutom skall luftfartsverket utarbeta förslag till ändringar i dispositionen för Arlanda flygplats som behövs för en eventuell överföring på kort resp. på längre sikt till Arlanda av den inrikes linjetrafiken på Bromma. Resultatet av utredningsarbetet skall vara klart den 1 juni nästa år. Vi socialdemokrater i trafikutskottet yrkar i vår reservation avslag på samtliga motioner. Det sker mot bakgrund av att det framstår som miljömässigt orimligt att ens övergångsvis låta Linjeflyg fortsätta på Bromma. I reservationen hänvisas också till det allra senaste utredningsmaterialet som kommit om Bromma.

Dash-seven har mindre aktionsradie än exempelvis Fokkern och kan således endast användas på korta och medellånga avstånd. Förslaget skulle alltså innebära en ännu mera uppsplittrad inrikestrafik än den vi har i dag, när SAS från Arlanda flyger på Malmö, Göteborg och Luleå-Kiruna, medan den andra trafiken ligger på Bromma. Det går naturligtvis inte av några som helst skäl att göra som docent Lundberg föreslår i fråga om ytterligare uppsplittrad trafik — det har i första hand Linjeflygs egna företrädare klart uttalat. Men det intressanta med docent Lundbergs utredning är trots allt inte detta, utan det förhållandet att även han i dag kommit till klar insikt om att Linjeflygs ökande jetflotta måste flyga från och till Arlanda. Vi reservanter har inte funnit det nödvändigt att skriva en lång reservation utan finner att Linjeflygs verksamhet med det snaraste bör flyttas ut till Arlanda, både av miljöskäl och med hänsyn till Linjeflygs och 'det samlade inrikesflygets intressen. Med detta, herr talman, skulle diskussionen för vår del kunna vara avslutad.

Även om de flesta känner till de fakta kring vilka Brommafrågan kretsat under de senaste åren, så vill jag ändå göra en kort sammanfattning. Bullerfrågorna och därmed miljön för människorna kring Bromma flygplats är av gammalt datum. Hälsovårdsnämnden i Stockholm har inte bara under senare tid agerat i denna fråga.

Hälsovårdsnämnden anser därför att Bromma flygplats snarast bör avvecklas. Så länge Bromma består som reguljär flygplats för linjeflyg, charterflyg och annat tyngre affärsflyg, så länge kommer Bromma att förbli ett allvarligt sanitärt problem.” Det är snart fem år sedan detta skrevs av hälsovårdsmyndigheterna i Stockholm. Och det skrevs i ett läge som ur bullersynpunkt var gynnsammare än det vi har i dag och kommer att få, i takt med att Linjeflygs jetplan ökar i antal. Man kan i dag, om man vill, säga att den socialdemokratiska regeringen, som hade att besluta 1972, då hade kunnat ställa sig bakom hälsovårdsmyndigheter och kommunstyrelse i Stockholm och förbjuda vidare flygning med jet på Bromma. Jag kan försäkra att den massiva opinion som från skilda håll tryckte på den gången och som utan omskrivningar krävde ett snabbt stopp för i första hand jetflyg på Bromma sannerligen var värd att lyssna på, eftersom den var mycket allsidig och därtill konkret kunde visa på riktigheten i sina uppfattningar. När man i dag går tillbaka och ser på hur denna miljöopinion var sammansatt, så blir frågetecknen ännu fler inför hur vi fortfarande, i slutet av 1976, kan i vår riksdag ha så helt skilda meningar om Bromma flygplats.

Inom parentes tänkte jag på detta alldeles särskilt när jag inför dagens debatt gick igenom tidigare handlingar och korrespondens i Brommafrågan. Jag tänkte på en i dagarna aktuell händelse, nämligen den borgerliga regeringens behandling av frågan om en nödvändig post och godsterminal i Solna. I det ärendet beslutade den nya regeringen bara några veckor efter maktskiftet att riva upp den förra regeringens beslut att förlägga terminalen till Solna. Och det skäl, och dessutom enda skäl, som angavs för beslutet var att man i valrörelsen lovade Solna att slippa terminalen inom sin kommun — en terminal som skulle betjäna hela vårt land. När det gäller Bromma flygplats, så har striden om en dräglig boendemiljö för tiotusentals människor förts av bl.a. Stockholms kommun år ut och år in sedan början av 1960-talet. Men det tycks nu inte hjälpa. Solna kommun slapp terminalen tack vare vallöften på torgmöten i Solna, medan outhärdligt buller för gamla, sjuka och stressade människor kring Bromma nonchaleras år ut och år in. Får jag fråga någon i den borgerliga utskottsmajoriteten: Innebär den borgerliga regeringens medgivande till Solna kommun att slippa terminalen i Västerjärva att en framställning från Stockholms kommun att slippa Bromma flygfält också kommer att beviljas?

Att så sket har berott på att man hela tiden upplevt att det fanns ett slutligt datum fastlagt när de sanitära olägenheterna kring Bromma skulle vara borta. Efter den nya. regeringens beslut är optimismen borta. I dag vet ingen hur lång tid som är kvar tills ett av vårt lands största sanitära problem har lösts. Nu skall en ny utredare se på tystare flygplanstyper, nu skall på nytt frågan om bullerskyddande åtgärder kring Bromma utredas. Nu skall undersökas vad det kostar att upprusta Bromma. Nu skall enligt de nya utredningsdirektiven ”föreliggande beslutsunderlag kompletteras Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats i de delar som hittills inte fullständigt belysts”, som det heter. Nu skall miljöaspekterna vid olika alternativ av fortsatt fNygverksamhet på Bromma utredas osv. 1972 lyckades den dåvarande regeringen genom en kompromiss klara beslutet om en försöksperiod med tre Fokkerplan. Stockholms hälsovårdsnämnd sade nej den gången. Regeringen satte sig, bildligt talat, på hälsovårdsnämnden. Det gick, tack vare att alla genom överenskommelsen såg ett slut på eländet. Nu i slutet av 1976 ser vi hur Linjeflyg kontinuerligt bygger ut sin Fokkerflotta till att snart omfatta uppemot 15, längre fram kanske ännu fler plan. Detta sker samtidigt som Bromma skall utredas på nytt. Även om utskottsmajoriteten inte går in i detalj i sitt yttrande, ett förhållande som jag i och för sig inte kritiserar, så vet jag vilka skäl och argument som i dag, liksom tidigare, tycks vägleda borgerligheten i dess envisa fasthållande vid tanken på att Bromma skall vara kvar som flygplats. Det är två gamla bekanta. Där finns tanken på att bara vi väntar, så kommer det mera tystgående plan. Där finns också närheten mellan flygplats och innerstad, med si eller så stor tidsvinst för den flygande allmänheten. Jag skall inte i dag mera detaljerat argumentera i fråga om vare sig tystgående plan eller några minuters tidsvinst hit eller dit. Jag och flera med mig har gjort det många gånger förut. Låt mig bara säga följande: Linjeflyg förnyar alltså just nu sin Aygplansflotta. Omkring 1980 har Fokker F 28 jet tagit över helt och hållet. Det har varit och är en dyr investering, men helt nödvändig. Detta betyder att det för Linjeflygs del inte kan bli tal om att köpa någon annan plantyp förrän tidigast på 1990-talet. Man måste ju se affärsmässigt på sin verksamhet och få valuta för det stora kapital som läggs ned i Fokkerplanen. Så tidsvinsten för Nygresenärerna. Ingenting har ändrats sedan vi diskuterade dessa frågor för ett och ett halvt år sedan här i riksdagen. Hälften av alla inrikesresande i vårt land startar och landar sedan sju år tillbaka på Arlanda. Det är de som flyger till och från Malmö, Göteborg och Luleå-Kiruna. Det tycks gå bra. Om all inrikes flygtrafik flyttas ut till Arlanda, kommer de totala restiderna i vissa fall att öka med fem, tio, kanske i enstaka fall uppemot 20 minuter. Hur stor tidsförlusten blir hänger på hur mycket själva flygtiden förkortas genom att Metropolitanplanen byts ut mot Fokker-jet vid flyttning till Arlanda. I många fall blir tiden i luften bara hälften mot vid flygning med propellerplan, och då blir naturligtvis den totala tidsförlusten till och från Nygplatsen i motsvarande grad mindre. Men låt oss inte, herr talman, tvista om en eller annan minut. Låt OSS gärna vara generösa och medge att det i vissa fall blir en totalt sett något längre fygtid och ställa det i relation till de positiva resultat som en utflyttning för med sig. Allt inrikesflyg samlas på eu ställe, med de avgjorda förbättringar som detta medför vid exempelvis byte till fortsatt inrikesresa eller till internationellt flyg. Möjligheter att få eu totalt sett bättre utnyttjande av alla de resurser som samlats på Arlanda i samband med den omfattande nybyggnad och modernisering som skett där under de senaste åren är en annan faktor. Den sista men naturligtvis viktigaste är omtanken om alla dem som sedan flera år sett fram emot att kunna bo kvar och göra det under något så när normala förhållanden omkring Bromma. Hur många är störda? Vi har nämnt siffror många gånger under årens lopp här i riksdagen. Från vårt håll har vi använt de tal som tagits fram vid mätningar av hälsovårdsnämnd, planverk eller luftfartsverk. Siffrorna har varierat, men oavsett vilka beräkningar man håller sig till, så är det år ut och år in minst 100 000 människor som inte tillerkänns den rätt till normalt liv som andra har. Och skall vi söka efter ett medeltal för dem som dag ut och dag in är vad vi kallar gravt bullerstörda kring Bromma, kan vi, för att inte utsätta oss för den minsta risk att bli beskyllda för att överdriva, säga att det rör sig kring 10000 människor. Utskottets majoritet kan naturligtvis efter vad jag nu sagt invända: Vi säger inte med vår skrivning att Bromma skall vara kvar som flygplats, om det ändå inte är möjligt att vara kvar där. Vi tar inte slutlig ställning. Vi kommer igen efter den 1 juni nästa år, då den nya utredningen skall vara klar. Så kan man säga. Reservanterna accepterar inte en sådan tolkning. Den kan inte accepteras därför att skiljelinjen mellan de borgerligas och vår uppfattning i Brommafrågan inte går i huruvida flygplatsen skall läggas ned i juni 1977, i januari 1978 eller i juli 1978. Nej, skiljaktigheten består i att de borgerliga fortfarande inte tror att Bromma flygplats är en miljöfara, en sanitär olägenhet för tiotusentals människor. Skillnaden mellan de borgerliga och oss ligger i att borgerligheten inte sätter tilltro till allt det arbete, alla de undersökningar, alla de bullermätningar, alla de politiska och kommunala beslut, alla de miljöpolitiska och enskilda framställningar och vädjanden som i 15 år entydigt sagt oss, att inrikesflyget på Bromma måste flyttas därifrån om politikerna menar någonting med sitt tal om att förbättra eller åtminstone se till att inte försämra miljön för människorna. Jag skulle, herr talman, om tiden hade medgetu det ha kunnat läsa högt ur något eller några av de hundratals och åter hundratals brev som jag under mina år i regeringen fick från människor — i första hand naturligtvis boende kring Bromma —, gamla som unga, sjuka, nervösa människor som stod frågande inför att det tog så lång tid att flytta bort flyget från Bromma. Många var rädda för att deras tankar skulle ges offentlighet. De levde och lever i en helt omöjlig tvångssituation. De vill bo kvar, men det fruktansvärda bullret gör då olidligt. De flesta orkar eller törs inte klaga alltför högt; de är, som en gammal man skrev till mig, rädda för repressalier. Jag kunde i mina svarsbrev inte lova omedelbar bättring, men jag kunde ändå utifrån den socialdemokratiska regeringens beslut svara, att linjeflyget på Bromma skulle vara borta vid ett visst bestämt datum. Aldrig kunde jag tänka mig, herr talman, när Bibehållande av Bromma flygplats Bromma flygplats jag satte mitt namn under alla dessa brev, att jag i slutet av 1976 i riksdagen på nytt skulle diskutera Bromma flygplats vara eller icke vara. Det som de borgerliga nu gör i Brommafrågan är en stor tragedi. Det är en stor tragedi att vi inte skall kunna enas om att Bromma flygplats av miljöhänsyn har spelat ut sin roll och att överflyttningen av Linjeflygs verksamhet till Arlanda genomförs utan onödigt dröjsmål och utan nya tidsödande utredningar. Hur skall man kortfattat till sist få sagt det som denna fråga ytterst gäller? Kanske sker det bäst genom att citera några rader ur ett brev som jag för några dagar sedan fick från en äldre dam, som bor i ett av de värst utsatta områdena runt Bromma flygplats. Hon avslutar sitt brev så här: ”Jag förstår att det är svårt att vara politiker. Det är så många hänsyn som måste tas. Men jag har ju bara en önskan sedan Nera år tillbaka och jag tycker den är rimlig. Jag vill bara att jag, medan jag lever, ska slippa det hemska bullret från flyget. Jag skrev till Er 1972 och då svarade Ni att senast 1978 är det slut på bullret. Men nu läser jag att det kanske dröjer ännu längre. Varför hjälper Ni mig inte?” Herr talman! Jag låter den gamla damens fråga gå vidare till de borgerliga partiernas företrädare. Varför hjälper vi inte i enighet denna gamla människa och tiotusentals andra som vädjar på samma sätt som hon gör? Jag ber att få yrka bifall till den till trafikutskottets betänkande 1976/77:6 fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till trafikutskottets betänkande nr 6 och sedan övergå till det inlägg som förre kommunikationsministern herr Norling har gjort här för reservanternas räkning. Jag kan egentligen inte se att vi har någonting att vinna i dag, den 8 december 1976, på att ånyo ägna timmar åt en lång överläggning och debatt om Brommas framtida vara eller icke vara. I motsats till den regering i vilken herr Norling var kommunikationsminister har den nya regeringen bestämt sig för att allsidigt utreda flygplatsbehovet i Stockholmsregionen och med Bromma kvar som alternativ flygplats i den regionen. Redan från början hade tydligen herr Norling bestämt sig för att Bromma inte skulle få ligga kvar; Bromma skulle som flygplats dödförklaras. Han gjorde det med ett högst ensidigt betraktelsesätt, och jag tycker inte att den argumentationskonst som han gav prov på här i sin plädering för den tidigare regeringens hållning var särskilt övertygande. Sanningen är ju att verkligheten redan nu har talat om för oss att det är omöjligt att upphöra med den nuvarande inrikes flygtrafiken på Bromma före sommaren 1978 enligt luftfartsverket — Linjeflyg säger vintern 1978. Skall vi då inte med ansvarskänsla för hela frågekomplexet använda den tidsfrist vi därigenom fått till att allsidigt utreda möjligheterna att ordna Sveriges inrikesflyg när det gäller Stockholmsregionen? Hur kan herr Norling så polemiskt börja tala om att man inte tar hänsyn till hundratusentals miljöskadade människor i Brommas villastäder? Tror inte herr Norling att vi lika väl som socialdemokraterna ömmar för människor som lever under odrägliga miljöförhållanden? Tror herr Norling verkligen att den utredning som nu skall komma till stånd när det gäller Bromma flygplats skall bortse från miljöförhållandena ute på Bromma och bara ensidigt betrakta detta som ett inrikes kommunikationsproblem? Det är att snedvrida hela frågeställningen. Det är klart att man skall förhindra uppkomsten av miljöskador, och det är klart att man på alla sätt skall bevaka även deras intressen som är omedelbart lidande av bullret på Bromma. Det behöver ju inte betyda att tekniken sådan den är i dag är ofullkomlig att klara av den saken. Herr Norling sade själv att det var huvudsakligen miljöaspekterna som dikterade den tidigare regeringens hållning. Och den tidigare regeringens hållning i Brommafrågan gick helt och hållet ut på att efter bedömningar av bullerundersökningar som gjorts under 1960-talet fatta ett beslut som innebar Brommas nedläggande. Tekniken har ju gått framåt. Planen som används på Bromma i dag, i mitten av 1970-talet, är betydligt mer tystgående än de som fanns på den tiden. Det är i och för sig ett positivt belägg för att vi i utskottsmajoriteten har rätt när vi säger att man måste ta hänsyn till teknikens utveckling. Trycket på dem som fabricerar flygplansmotorer av skilda slag är så stort att deras strävan går ut på att i görligaste mån tillgodose dessa intressen. Jag är säker på att herr Norling själv redan har stiftat bekantskap med flygplan av typen DC-10, airbuss, som nästan viskande tyst landar och startar på flygplatserna. Det är stor skillnad mellan de Metropolitanmaskiner, kolvångflygplan skulle jag vilja kalla dem, som vi använde på 1960-talet och de förnämliga jetmaskiner som vi använder i dag. Inte heller kunde man utan vidare bestämma — som den tidigare kommunikationsministern gjorde — att all trafik skulle övertas av Arlanda. Arlanda är inte färdigt ens för den trafik som flygplatsen skall betjäna i dag. Vi såg bara för några dagar sedan att man måste bygga om den nya terminalen vad gäller passkontrollfunktionerna. Arlanda är över huvud taget inte moget att ta emot den inrikestrafik som Bromma f. n. betjänar. Man måste väl i alla fall hela tiden anpassa sig till verkligheten och, som jag sade tidigare, använda den tidsfrist som vi har fått till att utreda frågan mera allsidigt, mindre enögt och mindre känslosamt än vad den tidigare kommunikationsministern har gjort. Jag har här några uppgifter från en undersökning som man gjort ute hos Brommaborna, något som den tidigare regeringen aldrig gjorde.

Bibehållande av Bromma flygplats Bibehållande av Bromma flygplats Hur många av dem som känner sig gravt störda vill jag inte gå in på, men det är säkerligen inte 10 000, som herr Norling påstår, utan kanske en tredjedel. Med de resurser som samhället har i dag och med den lönsamhetsundersökning som man självklart skall göra innan man flyttar en nationell tillgång, som Bromma flygplats är, någon annanstans, får man överväga om man inte kan vidta åtgärder som tillfredsställer de berättigade krav som de gravt störda i Bromma har. Det kan gälla isolering av deras fastigheter och hjälp på andra sätt för att lindra deras miljönöd. Det är självklart att den sittande regeringen liksom utskottets majoritet har klart för sig att Bromma inte kan vara kvar som flygplats vad utredningen än kommer att säga, om inte åtgärder vidtas för att undanröja de missförhållanden som finns på Bromma och som är möjliga att undanröja. Att med sådan stämma som herr Norling gjorde för några minuter sedan säga att hundratusentals medborgare i Bromma blir hänsynslöst kastade åt sidan av den majoritet som nu vill ha Bromma flygplats kvar tycker jag inte är korrekt. Vi får brev, herr Norling, från intresserade väljare som säger att flygplatsen är en tillgång för atmosfären där ute. Det finns de som ser det på det sättet också och som har klart för sig att Bromma inte bara är ett Stockholmsproblem — det är ett nationellt problem, som vi alla har ansvar för. Jag har inte sagt att jag för min del är övertygad om att Bromma måste finnas kvar som ensam huvudstation för Linjeflygs verksamhet här i landet. Men jag har sagt att det är ett rimligt krav att man allsidigt utreder en så viktig nationell fråga som Stockholmsregionens flygplatsbehov innan man fattar beslut. Det är det som den nya regeringen vill göra genom tillsättandet av utredningen. Här har behandlats även tekniska frågor, såsom Dash 7. De kan också bli genomlysta när vi nu har denna tidsfrist. Jag skall inte uttala någon förutfattad mening angående Bromma flygplats såsom enbart station för flygplan av Dash 7-karaktär. Det är möjligt att det är orealistiskt. Men det har vi nu möjlighet att ta reda på på ett sakligare sätt än tidigare.

Nog vet herr Norling lika väl som vi andra här i kammaren att vi på den tiden då Brommas vara eller inte vara stod på dagordningen fick besök av en ström av landshövdingar, vilka såsom talesmän för sina resp. län bönade och bad att denna viktiga möjlighet till snabba kommunikationer med kungliga huvudstaden skulle bevaras. Och det var inte bara landshövdningar. Här var även fackföreningsfolk, som var oroliga över den utveckling som skulle drabba sysselsättningen i olika avseenden om Bromma flygplats lades ned. Långt in i herr Norlings egna led finns alltså en stark opinion för bevarandet av Bromma flygplats. Det är säkerligen människor som känner lika stort ansvar som några andra för miljön i landets olika delar och även i Bromma. Jag vågar något svävande säga att jag hoppas att herr Norling inte om ett par år befinner sig i den situationen att han behöver försvara ett län som ser sina möjligheter till goda kommunikationer med Stockholm hotade, ett län som Värmland 1. ex.